Fru talman! Kurt Ove Johansson är uppenbarligen mycket störd av att ett antal partier har kunnat skriva ihop sig om en reservation. Han försöker att göra debatten till en fråga om teknikalitet i budgethänseende. Så är det ju inte, utan det handlar om en samsyn i de frågor som ingår i själva reservationen, och det är naturligtvis detta som gör Kurt Ove Johansson väldigt störd. Han talar här om att man skall förhindra att olika tidningsföretag skall kunna manipulera med presstöd. En av orsakerna till att presstödet bör avskaffas är att det naturligtvis alltid finns möjligheter att krypa vid sidan, göra uppvaktningar, försöka att få någon särskild fördel osv. Reglerna styrs ju inte av en lag utan av riktlinjer som uttalas här i riksdagen. Sedan är det regeringen som skriver ihop bestämmelserna. Men jag tycker att det är rätt viktigt att inte riksdagen och regeringen skall kunna hålla på att manipulera med systemet, för det är ju det som nu sker. Här kommer en konkurrent som vill pröva ett nytt sätt att distribuera sin tidning i Stockholm. De stora tidningarna, DN och Svenska Dagbladet, springer då omedelbart till ministern som verkställer och säger: Ja, herregud, vi måste se till att de inte kan konkurrera med de gamla tidningarna. Detta är ju ett försök att manipulera systemet. Sedan raljerar Kurt Ove Johansson över att vi, som nu vill ha bort presstödet, värnar om de tidningar som redan har fått presstöd. Det är ju inte fråga om någon ökning av anslag, utan vad vi vill hindra är ert förslag till minskat stöd till just de utpekade tidningarna. Jag tycker att Kurt Ove Johansson skall vara litet mer ödmjuk i diskussionerna om förändringarna i regeringskansliet. Det är mycket riktigt att vi här i riksdagen inte skall sitta och tala om för regeringen hur samarbetet skall organiseras. Men det har ju en betydelse om det är så att tjänstemän tar över makt på den politiska maktens bekostnad.
Fru talman! Det är inte så lätt att få tyst på Birgit Friggebo när hon har fått upp farten. Men för att börja med frågan om regeringskansliet är det faktiskt så, Birgit Friggebo, att vi är väldigt lyhörda från både reservanternas och majoritetens sida. Vi har ju från båda grupperingarnas sida sagt att det med hänvisning till en särskild paragraf i regeringsformen skall göras en utvärdering av hur regeringsarbetet fungerar. Men jag tycker nog att det hade varit snyggt om Birgit Friggebo åtminstone hade medgett att den förändrade organisationen inom regeringskansliet egentligen är en fortsättning på vad som påbörjades av Carl Bildts regering på sin tid. Den förändring som nu föreslås ligger alltså helt i linje med detta. När det gäller presstödet är jag litet mer förvånad. Jag ställde frågan till Birgit Friggebo om det var reservanternas uppfattning att lågfrekventa tidningar med ett specialiserat innehåll, vilka riktar sig till en begränsad läsekrets, skall räknas som dagstidningar och därmed få presstöd. För att besvara en sådan fråga, Birgit Friggebo, behöver man inte vara särskilt mångordig, endera är svaret ja eller nej. Det är ingen försåtlig fråga på något sätt, utan den kan besvaras kort. Jag ber om ursäkt, men jag kunde inte förstå ett skvatt vad Birgit Friggebo egentligen hade för svar på denna fråga.
Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera Kurt Ove Johansson att läsa Odd Engströms artikel i går om hur regeringspartier och regeringsledamöter inte bör uppträda, dvs. att inte ständigt skylla på andra utan stå för vad man gör. Bildt skulle komma med ett förslag som ligger i linje med den föreslagna förändringen. Detta vet han inte ett dugg om. Tag nu ansvar för det som den socialdemokratiska regeringen gör! Vi står naturligtvis för vad vi har sagt i våra reservationer också när det gäller fådagstidningar. Vi tycker inte att det är särskilt snyggt att begränsa verksamheten så att bara tidningar som har partipolitisk anknytning skall få bidrag.

Vad svarar Kurt-Ove Johansson dessa människor när de tycker att det är omoraliskt - för det är vad de tycker - att berika det egna partiet?
Fru talman! Jag skall gärna börja med att besvara Birgit Friggebos fråga, och jag skall göra det klart och tydligt så att det inte kan råda någon som helst tveksamhet om min uppfattning. Birgit Friggebo frågade vad jag säger till de människor som jag träffar, vilka kanske har fått vidkännas neddragningar när vi nu i dag vill öka stödet till de politiska partiernas informationsverksamhet. Jag kan berätta för Birgit Friggebo att vad jag ständigt och jämt möts av när jag träffar människor ute på mina möten är att de tycker att informationen inte fungerar särskilt bra. Jag sade också i mitt inledningsanförande att om man är beredd att ta ett ekonomiskt ansvar, tvingas man att driva en ganska hårdhänt medieförsäljningspolitik. Då är det kanske inte helt fel att också se till att det finns möjligheter att nå ut med en bred information för att om möjligt få förståelse för de nödvändiga åtgärder som man vidtar. Det behöver kanske inte, Birgit Friggebo, vara så väldigt konstigt att det i nuvarande läge och mot bakgrund av att vi nyligen har blivit medlemmar i EU kan finnas skäl att öka anslagen för informationsverksamhet som riktar sig till allmänheten. Jag vill än en gång understryka, fru talman, att jag ställde en fråga till Birgit Friggebo som är ganska enkel att besvara. Jag vet inte om jag gör mig skyldig till en felaktighet, men jag får väl tolka hennes svar på min fråga som ett ja. I så fall är det utomordentligt anmärkningsvärt.
Fru talman! Jag hoppas att Kurt Ove Johansson inte ansåg mig vara upprörd över det nya budgetsystemet, för det var jag faktiskt inte. Däremot har jag kanske inte alltid trott på att det skulle ha så förlösande konsekvenser som en del andra har trott. I själva verket har det ibland sagts att riksdagen på det här sättet skall hindras från att slösa bort en massa pengar. Men tittar man efter, ser man att det rör sig om maximum 200-300 miljoner kronor som riksdagen har beslutat om utöver vad som föreslagits i budgetförslaget, så det är inga stora pengar det rör sig om. Sedan säger Kurt Ove Johansson om partistödshöjningen att detta måste vara tråkigt för mig som moderat. Jag vill skära ned 107 miljoner kronor, och i den gemensamma reservationen tar man bara upp 30 miljoner kronor. Men 30 miljoner kronor är bättre än ingenting, Kurt Ove Johansson! Det går inte så långt som jag hade önskat, men det är bättre än ingenting. Vad sedan presstödet anbelangar, kan vi bara konstatera att varje stödsystem från början måste vara konstruerat på ett sådant sätt att det stimulerar till fiffel och båg, till smartness. Det finns ingen möjlighet att konstruera sådana här system. Kurt Ove Johansson ställer själv en fråga om lågfrekventa tidningar som vänder sig till specialiserade grupper etc. Men bara att sortera ut vilka grupper det är fråga om i det här sammanhanget är ju en alldeles hopplös uppgift. Då är det mycket bättre att inte ha några sådana begränsningar, och framför allt inte sådana som gynnar de egna tidningarna. Det kan ju inte vara rimligt någonstans!
Herr talman! När jag höll mitt inledningsanförande ställde jag min fråga till samtliga reservanter. Vad jag kan förstå ville inte Birger Hagård, i varje fall inte i sitt första inlägg, svara på den här frågan. Men jag skickar med den än en gång. Jag skulle vilja ha ett ja eller ett nej från Birger Hagård på denna som jag tycker väldigt viktiga fråga. Sedan måste jag säga att jag är litet förvånad att Birger Hagård och hans partikamrater har kunnat skriva under reservationen med tanke på t.ex. reglerna om särskiljande av publikationer. Reservanterna säger t.ex. att de tidningar som berörs kommer att få ändrade förhållanden med kort varsel. Det är väldigt spännande, för om man tittar på reservation 9, som också bär Birger Hagårds namn, ser man att ni vill trappa av stödet väsentligt mycket snabbare än vad vi från majoritetens sida vill. Ni vill ju inte göra någonting i år såvitt jag förstår. I stället vill ni öka stödet med minst drygt 6 miljoner kronor. Men från den 1/1 1998 skall det alltså vara finito. Då är det slut. Våra förslag innebär däremot att de tidningar som skulle kunna drabbas av den här regeln får sänkt presstöd. Första året får man behålla två tredjedelar av stödet. Andra året, när det inte finns ett öre att hämta om ni får som ni vill, får man alltså ha kvar en tredjedel. Vilket är mer humant?
Herr talman! Det tycks som om Kurt Ove Johansson här står och talar sig varm för modellen långsam strypning. Jag tror nog att det är bättre i det här fallet att en gång för alla på ett tidigt stadium klargöra att detta är system som man inte kan acceptera. De skall bort. De skall bort fr.o.m. en viss dag, och de skall helst bort så fort som möjligt. Det tror jag är betydligt mer humant i sammanhanget.
Herr talman! Det märkliga är ju att Birger Hagård är beredd att med minst 6 miljoner kronor öka ett stöd som han egentligen inte vill ha. Det som är intressant är att reservanterna säger att de tidningar som berörs får ändrade förhållanden med kort varsel. Det har ju Birger Hagård skrivit under på. Men vad är det för varsel som moderaterna ger i reservation 9? Det är ju ett varsel som innebär att man inte får ett enda öre fr.o.m. den 1 januari 1998 om förslaget genomförs. Majoritetens förslag innebär, som vi har utformat det, att om det finns två tidningar som egentligen är en tidning, så kommer den ena tidningen att få fullt presstöd precis som vanligt. Den andra tidningen får ett avtrappat stöd. Den får behålla två tredjedelar det första året och en tredjedel det andra året. Det betyder att det här egentligen är oerhört generöst om det visar sig att finns tidningsföretag som bara har delat upp sig för att försöka skaffa sig två presstöd. Det är inte så, som Birgit Friggebo t.ex. sade vid något tillfälle, att centerpartister och socialdemokrater här försöker gynna sig själva. De är ju ett löjligt påstående, och jag uppskattar verkligen att en av reservanterna, Kenneth Kvist, gav Birgit Friggebo svar på tal i just det avseendet.

Herr talman! Kurt Ove Johansson sade beträffande omorganiseringen av regeringen att det var en fortsättning på ett arbete som påbörjats under Carl Bildts tid. Jag skulle vilja säga, när vi diskuterar budgeten, att det kanske är just det som är problemet med den nuvarande regeringen; att det är så mycket i dess politik som är en fortsättning på ett arbete som påbörjades under högerministären. Det är beklagligt att man därför också lutar sig mot ett av riksdagens högerpartier - även om man kallar det för den enda möjliga ansvarsfullheten att stödja regeringen och den högerutveckling av socialdemokratin som vi ser i den. Jag vill också säga att regeringen nog inte behöver mer resurser. Med tanke på alla framlagda och nästan lika snabbt tillbakadragna förslag, tycks det som om regeringskansliet skulle behöva ett visst utbyte av resurser. En viss omorganisation kanske är möjlig - dock inte till nackdel för politiken och till fördel för byråkratin. Sedan vill säga några ord om det här nya budgetsystemet som gör att vi inte kan komma med alldeles nyanserade ställningstaganden i varje fråga. Det ligger i dess natur eftersom det skall blockera riksdagen. Jag tycker inte, som Kurt Ove Johansson, att det är fråga om barnsjukdomar. Systemet lever faktiskt upp till sitt syfte; att förhindra riksdagen från att påverka politiken i delfrågor. Sedan noterar jag att Kurt Ove Johansson när det gäller försvaret av hovet låter Birger Hagårds hänvisning till 1809, det är väl ett århundrade som han i både social och annan mening helst skulle vilja leva kvar i, vara konstitutionsutskottets enda argument för försvaret av kungligheterna.
Herr talman! Om det hade varit på det sättet som Kenneth Kvist sade i början, att den här omorganisationen av regeringsarbetet egentligen är ett fullföljande av vad Carl Bildts regering gjorde, då hade han möjligen haft en poäng. Men det var ju faktiskt inte så jag sade, utan jag sade ju ordagrant att både Ingvar Carlssons och Carl Bildts regeringar genomförde förändringar som skapade ökad flexibilitet i regeringskansliets organisation och arbetsformer. Det står jag för. När jag läser upp vad jag egentligen har sagt, försvinner ju faktiskt Kenneth Kvists poäng. Det var kanske synd, men så förhåller det sig faktiskt. Sedan vill jag också till Kenneth Kvist ställa den här frågan. Jag fick ett konstigt svar av Birgit Friggebo. Jag skall så småningom gå hem och försöka tyda vad hon egentligen menade. Jag fick inget svar av
Men nu gäller alltså repliken Kenneth Kvist!
Herr talman! Ja, men jag måste väl ändå få tala om vad som har sagts i debatten? Det måste jag väl få göra? Jag ställer samma fråga till Kenneth Kvist: Är det reservanternas uppfattning att lågfrekventa tidningar med specialiserat innehåll som riktar sig till en begränsad läsekrets skall räknas som dagstidning? Kenneth Kvist, som är en klarsynt man, borde kunna svara ja eller nej på en sådan direkt fråga.
Herr talman! Jag svarar inte ja eller nej, utan när jag svarar på frågor bestämmer jag nog själv hur svaret skall vara - om det behöver utvecklas något. I sig ser jag inte att t.ex. Centerns veckotidningar är mera dagstidningar eller bredare än många andra av berörda tidningar. Dessutom har vi ju klarat oss med de regler som finns. De är framsprungna ur utredningar som Kurt Ove Johansson själv har suttit med i. Jag tycker att de reglerna kan ligga fast. De behöver inte ändras till följd av relativt spontanistiska påfund i regeringskansliet efter uppvaktningar från vissa tidningars ledningar för att snäva åt reglerna om press och distributionsstöd. Därför tycker jag, som sagt, att de regler som vi har och som vi klarat oss med kan ligga fast. Fortfarande saknar jag ett besked från Kurt Ove Johansson om han har några andra argument till försvar för hovet och kungligheterna än de som Birger Hagård presterade eller om det också är Kurt Ove Johanssons mening att de förhållanden som gällde inom statsmaskineriet 1809 alltfort skall gälla.
Herr talman! Jag skall fortsätta med att snällt och villigt besvara frågor, även om jag själv inte får några svar. När det gäller detta med apanage och hovförvaltning tycker jag nog att vi i utskottsmajoriteten har gett ett bra svar. Frågan har ju varit föremål för en utredning, och man har nått fram till en överenskommelse om hur det här skall gå till. Jag tycker att det som anförs är väldigt positivt, nämligen att här kommer man att offentligt redovisa vissa förhållanden. Detta framgår av utskottets redovisning. Men, Kenneth Kvist, i frågan om dagstidningar sägs det att en lågfrekvent tidning skall, för att vara en dagstidning, ha ett allmänt och brett innehåll och vara riktad till en vid läsekrets. Det är den gängse uppfattningen om vad som gäller för en dagstidning. Det är bara att beklaga att Kenneth Kvist inte vill besvara den centrala fråga som jag ställt till samtliga reservanter. Svaret på den frågan är av stor betydelse för hur man skall hantera den här problematiken för att inte alla möjliga tidningar som finns och som har ett ganska begränsat intresseområde skall komma i åtnjutande av presstöd. Det finns nog anledning för många av er att fundera en gång till på det här. Skulle slussarna här släppas lösa blir det inte fråga om 6 miljoner kronor, utan då kommer det att röra sig om mycket mera.
Herr talman! Jag skall börja med att försöka svara på den fråga som Kurt Ove Johansson ställde, som jag uppfattade det, till alla oppositionspartierna. Det gäller alltså definitionen på begreppet dagstidning. Mitt intryck är att den nya definitionen har kommit till för att tidningar utan partibeteckning skall trilla ur presstödssystemet. Tidningar med partibeteckning däremot skall finnas kvar i systemet. Det här ser inte särskilt snyggt ut. Därför är det kanske inte en rimlig regeländring som regeringen föreslår. Särskilt när man betraktar detta i samband med övriga delar av budgeten framstår det här verkligen som otrevligt. Här har vi nu ett mycket tydligt förslag på att regeringen och Socialdemokraterna vill öka partistödet. Man vill också öka stödet till riksdagens ledamöter. Vidare vill man öka stödet till regeringskansliet, och det rör sig där om mycket stora pengar. Inom hela det politiska systemet vill man höja anslagen. Men samtidigt skär vi ned för sjuka när det gäller läkemedelsanslagen och för arbetslösa genom sänkta ersättningar inom a-kassan. Vi skär ned inom en mängd av de statliga bidragssystemen. Vi däremot som verkar inom det politiska systemet ser bara höjningar av anslagen. Tycker inte Kurt Ove Johansson att det här känns ganska dåligt? Och får han inte litet dålig smak i munnen när han ser till hur detta sammantaget faktiskt slår?
Herr talman! Nej, Peter Eriksson, uppriktigt sagt får jag inte dålig smak i munnen. Vi båda är kanske av naturliga skäl på olika möten och träffar olika människor. Jag stöter ofta på stora grupper som tycker att den information som de fått från de politiska partierna lämnar mycket efter sig. Mot den bakgrunden finns det nog ändå anledning att litet grand fundera över alla de här människornas synpunkter. Är det inte rimligt i en demokrati att de politiska partierna har sådana ekonomiska resurser att de kan förklara de olika beslut som fattas? Kanske är det särskilt viktigt i tider, då man tvingas göra nedskärningar som man helst skulle vilja slippa, att det finns ett särskilt informationsbehov samt en skyldighet för de politiska partierna att så väl som möjligt försöka nå ut till människorna med information om vad de håller på med. Jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt att så sker. I och för sig är jag glad över att Peter Eriksson ville göra ett allvarligt försök att besvara den fråga som jag ställt. Jag konstaterar emellertid att jag, trots att frågan vandrat runt här i kammaren på fyra olika händer, ännu inte har kunnat få ett klart besked när det gäller frågan om man är beredd att gå med på att lågfrekventa tidningar med specialiserat innehåll som riktar sig till en begränsad läsekrets skall räknas som dagstidningar. Naturligtvis förstår jag varför ni inte besvarar frågan. Likväl är frågan om ett ja eller ett nej central i den här debatten. Eftersom ni har skrivit en sådan reservation som ni har skrivit måste ni också ta ett ansvar för detta.
Herr talman! Jag fick nu ett svar, och jag tycker att jag också gav ett svar här tidigare. Kurt Ove Johansson tycker alltså att särskilt i dåliga tider och i tider då vi skär ned på alla möjliga områden - det gäller då sjuka, lytta och arbetslösa - skall vi höja stöden till partierna. Jag tycker nog att det skulle kännas bättre om vi försökte visa att det också finns ett ideellt engagemang, dvs. att det inte bara handlar om pengar här. I sitt huvudanförande tog Kurt Ove Johansson upp en tråd i en fråga som jag också varit inne på, nämligen det nya budgetsystemet och dess effekter samt EU-frågorna och det politiska systemet som sådant. Den här nya budgetprocessen kommer, menar jag, att föra oppositionspartierna närmare varandra i och med att man inte har rätt att framställa reservationer på samma sätt som tidigare. Den enda möjligheten, om regeringen och Socialdemokraterna vill motverka en sådan tendens, är, som jag ser saken, att man faktiskt öppnar sig och visar större lyhördhet för kompromisser även i utskotten, alltså även i ett ganska sent skede av budgetprocessen. Så har det inte alls varit när det gäller rikets styrelse. Jag träffar gärna uppgörelser med Socialdemokraterna. Kurt Ove Johansson och jag har nyligen träffat en uppgörelse om Lokalradion som jag tycker är alldeles utmärkt. Men också Socialdemokraterna måste vara beredda att visa en ordentlig portion kompromissvilja. Om inte kommer det nya systemet genom sin inre logik att göra att vi ser en tendens till att oppositionens partier kommer närmare varandra.

Herr talman! När det gäller budgetprocessen tror jag att det som i dag möjligen skiljer Peter Eriksson och mig åt är att han är beredd att dra litet för snabba slutsatser av de erfarenheter som vi har fått av den budgetprocess som vi nu tillämpar. Jag kan gärna erkänna att jag har varit kritisk på flera olika punkter redan under diskussionsstadiet om denna budgetprocess. Jag kan hålla med om att vi skall vara lyhörda för synpunkter och att vi skall försöka förbättra systemet. Det tror jag är alldeles nödvändigt. Vad vi har sagt är att det skall ske en utvärdering. Men jag är på detta stadium inte beredd att dra så snabba slutsatser som Peter Eriksson gör. Herr talman! Jag vill peka på den här fyrpartireservationen en gång till. Jag tycker att den är behäftad med en del sakfel. Man hävdar t.ex. att regeringens förslag till omdefiniering av dagstidningsbegreppet innebär att tidningar som har sin utgångspunkt i religion och miljöfrågor inte skall betraktas som dagstidningar. Jag hävdar alltså att detta påstående i reservationen är fullständigt fel, därför att om det är på det sättet att man lever upp till vad en dagstidning är spelar det ingen roll om utgångspunkten är miljö, religion, idrott eller något annat som finns uppräknat i propositionen. Det är nämligen en helt annan fråga. Det är inget hinder att ha detta som utgångspunkt.

Herr talman! Kurt Ove Johansson talar här om vikten av presstöd till tidningar som vänder sig till en bred publik. Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson på vilket sätt tidningen Broderskap, som stöder Socialdemokraterna, vänder sig till en bredare publik än t.ex. tidningarna Petrus, Hemmets Vän och Sändaren. Det verkar inte handla om upplagan, utan det måste vara något annat.
Herr talman! Jag har haft fördelen att sitta i Presstödsnämnden när man har tagit ställning till Hemmets Vän, Sändaren och Petrus. Det är inget tvivel om att redan 1992, då den första av dessa tidningar kom, nämligen Hemmets vän, var tveksamheten i Presstödsnämnden väldigt stor när det gällde om den över huvud taget fyllde de kriterier som ställdes enligt reglerna. Nämnden beslutade efter ganska mycket vånda att det var på det sättet. Året efter kom Sändaren. Även då var man mycket tveksam om huruvida tidningen levde upp till regelsystemet. Men Presstödsnämnden gav ändå sitt bifall till presstöd. 1994 kom Petrus. I fråga om den var det fullständigt klart att den skilde sig ganska väsentligt gentemot de andra. Presstödsnämndens första beslut i juni 1994 var ju att Petrus inte skulle ha presstöd. Sedan kallades Presstödsnämnden in mitt under semestern, och den fattade ett annat beslut. Då var i alla fall min uppfattning klar. Då hade man dragit ur den sista korken ur det nuvarande dagstidningsbegreppet. Om man inte vill hamna i otroliga svårigheter i framtiden, är det alldeles nödvändigt att dagstidningsbegreppet skärps. Men jag vill alltså understryka att det inte har ett dugg att göra med huruvida dessa tidningar har en religiös utgångspunkt. Om någon av dessa tidningar ändå lever upp till vad som är en dagstidning kommer den oavsett sin religiösa bakgrund naturligtvis att komma i åtnjutande av presstöd.
Herr talman! Om man får tro Kurt Ove Johansson handlar det kanske inte om att man utesluter tidningar som har en religiös bakgrund. Det verkar snarare vara så att man slår vakt om de tidningar som har partifärg. Jag kan konstatera att det inte verkar finnas några hållbara principer för Socialdemokraternas presstödspolitik.
Herr talman! När det gäller dessa tre tidningar - Hemmets Vän, Sändaren och Petrus - tycker jag nog att det finns tillräcklig dokumentation från människor som är välrenommerade på pressområdet som har konstaterat att dessa tidningar egentligen aldrig skulle ha kommit in i presstödssystemet. Det är bara att konstatera att Presstödsnämnden har tänjt ut dagstidningsbegreppet så till den milda grad att det inte längre håller. Jag har jobbat med presstödsfrågor under väldigt många år, och jag är väl medveten om att Hemmets Vän i Örebro är i full färd med att göra mätningar för att kunna leva upp till kriterierna för presstöd även med denna skärpning. Det är inget fel. I så fall kommer ju tidningen att vända sig till en bred publik och kommer att ha ett allomfattande material som gör att den kan leva upp till dagstidningsbegreppet. Men vad jag har velat understryka är att det faktum att man har religionen som utgångspunkt inte förhindrar en tidning att vara dagstidning och komma i åtnjutande av presstöd, vilket hävdas i reservationen. Det är det som jag har vänt mig mot.

Herr talman! Jag skall under några minuter kommentera två frågor, utöver det som Birgit Friggebo har tagit upp, som på olika sätt berörs i dagens betänkande. Den första gäller regeringskansliets omorganisation, och den andra gäller en aspekt på partistödet. Som bekant, och som redan har berörts i debatten, avser regeringen att från årsskiftet slå samman alla regeringens departement till en enda myndighet under ledning av statsrådsberedningen och, får man förstå, ställd under statsministern direkt. Regeringen är naturligtvis fri av hävd i Sverige att organisera sitt arbete på det sätt den vill. Inte desto mindre är det rimligt att vi i riksdagen tar upp frågor som har att göra med regeringens arbetsformer i den mån som vi finner att de har mer allmänpolitisk relevans. I detta fall finner vi från Folkpartiet liberalerna och från flera andra partier att det finns aspekter på denna omorganisation som är angelägna att påtala och som, inte från den 1 januari men gradvis och långsiktigt, kan komma att påverka det politiska klimatet i Sverige och förutsättningarna för hur politik bedrivs. För denna typ av organisationsförändringar med sammanslagningar och central ledning osv. anförs nästan alltid argument om att det är bra med samordning, att man får större överblick, osv. Ibland är detta riktigt, men väldigt ofta är det också ett talesätt som visar sig inrymma en hel del av illusionsmakeri. Det är klart att om man slår samman väldigt mycket och tror att man vinner något i överblick, finns det också en risk att man i stället skapar tröghet och onödigt långt avstånd mellan dem som faktiskt sitter med besluten på hand och de frågor som det skall beslutas om just därför att organisationen blir så stor. Detta är ju en insikt som i många sammanhang, inte minst i näringslivet, har lett till en växande insikt om att det i många sammanhang är klokare att i stället arbeta med decentralisering, direktkontakt så nära det går mellan beslutande och de ämnen som berörs, i stället för att samla allt på samma ställe. Dessutom, och det kanske är det allvarligaste i detta, finns det en uppenbar risk att detta samordnade ansvar som man tänker sig inte riktigt går att ta, därför att de ganska få personer, och ytterst statsministern själv, som skall ha det yttersta ansvaret mänskligt att döma ju inte kan överblicka allt på det sätt som man kan göra i en mer decentraliserad organisation. Vilka blir det då som tar över? Jo, naturligtvis tjänstemännen. Vi riskerar alltså att inte med detsamma men gradvis få en utveckling mot ett växande tjänstemannavälde - under statsministerns ledning, för all del - i stället för det något mer decentraliserade, direkta ansvarsutövande som är möjligt om departementen förblir egna myndigheter. Detta skapar ju också en koncentration på statsministerposten som sådan, som jag inte tycker känns riktigt sund, och som alldeles uppenbart är i strid med svensk tradition. En sådan koncentration hör mera hemma i länder med annorlunda uppbyggnad av sin demokrati. Det är inte odemokratiskt eller något sådant att göra så här, men det är för den skull kanske inte lämpligt att göra det. Det vore nog bra om den här typen av aspekter hade analyserats bättre i budgetpropositionen där det läggs fram. Det är inte småsaker, och det gäller inte formalia. Men det gäller aspekter på hur det politiska livet fungerar i praktiken, på den praxis som skall fylla de formella reglerna. Det har heller inte gjorts någon konstitutionell genomlysning. I något skede har man tyckt att det nog inte behövs. Men nu ryktas det om att det finns en promemoria från statsrådsberedningen där man ändå tänker föreslå förändringar i t.ex. tryckfrihetsförordningen med anledning av detta. Det hade varit klädsamt om detta hade kommit fram tidigare, så att vi också kunde ha diskuterat det i konstitutionsutskottet. Även om riksdagen inte kan påverka eller förändra detta, är det angeläget att till protokollet få föra den oro över det steg som förbereds. Enligt vår mening är det inte nödvändigt att ta. Den andra fråga som jag mycket kortfattat vill nämna handlar om det partistöd som tillfaller partier som faller ur riksdagen. Jag tror att vi är eniga om att sådana partier under ungefär de regler som nu gäller skall kunna uppbära stöd för att kunna fortsätta med sin verksamhet och kunna komma igen till riksdagen. Men åtminstone en gång har det hänt att ett sådant parti mer eller mindre har upplösts i ett antal konkurrerande små fraktioner. I senaste numret av den ganska uppmärksammade tidningen Expo, som bevakar företeelser på yttersta högerkanten, nämns manövrer från en organisation på yttersta högerkanten, ett nazistparti. Syftet är att genom en allians med någon kvarvarande del av Ny demokrati komma åt det partistöd - inte så litet pengar, som vi vet - som kommer Här har vi en konflikt. Stödet skall gå till ett parti som har fått ett visst stöd i riksdagen. Man får inte granska hur det används. Men det stöd som skulle gå till ett visst parti kan i praktiken tänkas hamna i ett annat partis fickor, ett parti som aldrig ställt upp i riksdagsval och aldrig fått några röster att tala om. Detta är ett gott skäl, bl.a., för den närmare översyn av systemet som utskottet har uttalat sig för.

Herr talman! Jag fick inte tillfälle att utveckla en diskussion med utskottsmajoritetens talesman om den konungsliga hovstaten och vill därför göra det nu. Kurt Ove Johansson sade i sin replik - sedan hade jag inte replikrätt - att frågan är utredd. En överenskommelse är nådd. Dessutom noterade han som ett stort framsteg att hovstaten årligen skulle lämna en berättelse över sin verksamhet. Men faktum är att utredningen om Riksmarskalkämbetets och hovets framtid utfördes av dem själva! De konstaterade att hovstaten inte ville bli redovisad eller reviderad. Regeringen gick med på detta. Informationen om verksamheten är - och det står i utskottets egen recitdel - att man producerar en årlig rapport över den samlade verksamheten i informations och PR-syfte! Så var det med framstegen för denna objektivitet och denna granskning av rojalismen i landet!
Herr talman! Vad skall man egentligen säga efter det här? Detta har tydligen varit dagens viktigaste fråga för Kenneth Kvist. Samtidigt har vi andra diskuterat i mitt tycke väsentligt viktigare frågor. Men ett svar skall han naturligtvis ha. Jag konstaterat att det i mitt material - jag förmodar att det är likadant i Kenneth Kvists material - står att det faktiskt var regeringen som såg till att Riksmarskalksämbetet gjorde utredningen, att regeringen bad ämbetet att göra detta. Om Kenneth Kvist menar att utredningen som gjorts av Riksmarskalksämbetet är av dålig kvalitet eller om han misstänker att de har fört någon bakom ljuset, tycker jag att han skall säga det. Å andra sidan tycker jag att det står fullständigt klart, mot bakgrund av den redovisning utskottet har gjort, att man har hittat en tillfredsställande lösning på problemen som berörs i Vänsterpartiets motion.
Herr talman! Kurt Ove Johansson skall nog inte recensera vad jag tycker är viktigast i den här debatten. Jag har faktiskt talat mer än en gång om andra ting, utförligt i mitt inledningsanförande. Detta gäller de vanliga krumbukterna när påstådda republikaner försvarar rojalismens olika institutioner och traditioner. Då är det inga viktiga frågor, då är det väl utrett och besvarat som det alltid har besvarats. Därför skall man inget göra åt det. Man ställer sig bakom detta gång efter annan, därför att man aldrig egentligen vill ta ställning och säga som det är: att man i praktiken har gett de republikanska principerna på båten för mycket länge sedan.
Herr talman! Jag vill ge en replik till Kenneth Kvist. Jag vill bara väldigt kort säga att Miljöpartiet också tycker att detta är viktiga frågor, kungens apanage, revision osv. Men vi har sedan några år bestämt att vi använder oss av fri röstning på just det här området. Därför får vi se vid omröstningen hur enskilda ledamöter tar ställning.
Herr talman! Det finns fortfarande några frågor där Miljöpartiet lever upp till sin inställning att inte kunna se skillnad på höger och vänster. Det är noterbart.

Herr talman! Dagens debatt skulle kunna tas till utgångspunkt till flera olika var för sig intressanta debatter. Ramen för anslagen till skatte och tullmyndigheterna har riksdagen emellertid redan beslutat om, och därför kan debatten inte leda till någon förändrad ekonomisk volym. Jag väljer att i detta mitt huvudanförande begränsa mig till att säga någonting om bekämpningen av narkotikan samt om rättssäkerheten i beskattningen, med anledning av några moderata motioner i ärendet. Narkotikaanvändningen innebär dokumenterat stora skadeverkningar för individer och familjer och medför stora kostnader för samhället. Det är därför en övergripande politisk uppgift att på alla sätt bekämpa narkotikans utbredning. Tullen och Polisen har som en av sina viktigaste uppgifter att svara för en aktiv narkotikabekämpning. Vi har från moderaternas håll tidigare fört fram idéer om ett utvidgat samarbete och en ändrad myndighetsstruktur för tull och polis. Tyvärr vill utskottsmajoriteten inte heller denna gång följa upp vårt yrkande om en försöksverksamhet med integrerad tull och polisverksamhet. Det är beklagligt, eftersom jag tror att det finns goda förutsättningar för att få fram en ännu effektivare narkotikabekämpning på det viset. Majoritetstexten andas litet av det-är-bra-som-detär-mentalitet. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Läget fordrar en offensiv attityd till dessa frågor. Jag noterar för övrigt att det finns en enskild socialdemokratisk motion som går i liknande riktning som den moderata kommittémotionen av Gun Hellsvik m.fl. Är jag välvillig, kan jag kanske tolka detta så att det håller på att växa fram en förändrad inställning i den socialdemokratiska gruppen i den här frågan. Just nu måste jag emellertid konstatera att det inte finns någon förändringsbenägenhet i denna fråga hos flertalet. Vi avser emellertid att återkomma i denna del även i andra sammanhang. Tullen får i och med dagens riksdagsbeslut kompletterande övergripande mål för sin verksamhet. Det är bra att det skrivs fast att kostnaderna för tullproceduren skall minimeras och att Tullverket skall tillhandahålla en god service i den legitima handeln. Tyvärr har det förekommit en del konflikter mellan olika aktörer och Tullen sedan EU-inträdet när det gäller tolkningar av vissa regler för tullproceduren. Med den nya kompletterande målsättningen hoppas jag på ännu bättre förutsättningar för den viktiga gränsöverskridande handeln i framtiden. Låt mig sedan gå över till en annan del av betänkandet. Det gäller relationen mellan skattebetalarna i landet och myndigheterna. Jag har det allmänna intrycket att den politiska majoriteten gång på gång sätter myndighetsnyttan i främsta rummet. Den enskildes rätt och möjligheter att hävda sig kommer på undantag. Aldrig eller sällan ser eller hör vi en analys som tar sikte på de höga skatterna som en orsak till att lojaliteten med skattesystemet sätts i fråga. Reglerna konstrueras för det, trots allt, fåtal som ägnar sig åt organiserat skatteundandragande. Den ekonomiska brottsligheten är allvarlig och måste på olika sätt minimeras och oskadliggöras. Men vi befinner oss i ett läge som gör mig orolig inför framtiden. Balansen mellan myndigheterna och den enskilde håller på att bli en obalans där myndigheterna får ett övertag som drabbar den stora andelen skötsamma medborgare som bor i landet. Ett exempel på detta är skatteflyktsklausulen som återinfördes genom ett riksdagsbeslut i juli 1995, trots att den var hårt kritiserad för den rättsosäkerhet som den medför. Nu har vi haft denna lagstiftning, som skulle vara av tillfällig karaktär, i ett och ett halvt år. En ny lagstiftning är aviserad till våren 1997. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte tydligare tar fasta på möjligheten att ge regeringen till känna att rättssäkerheten för skattebetalarna måste sättas främst. I en av de moderata motionerna har vi ett yrkande om att avskaffa skattetillägget för periodiseringsfel. I detta fall riskerar företagen att drabbas av skattetillägg, inte för att de undandragit skatt eller underlåtit att redovisa den, utan för att redovisningen hamnat i fel period. Påföljden för detta kan bli ekonomiskt mycket kännbar för företaget. Det kan vidare uppstå tolkningsproblem, eftersom skattelagarna i vissa sammanhang kan uppfattas stå i motsatsställning till bokföringslagen när det gäller hur reglerna kring redovisningen av momsen skall hanteras. Detta är en detalj i det omfattande regelverk som företagsamheten har att följa och där talet om att förenkla för företagandet står i strid med lagstiftningens utformning. Det är orimligt med regler som i vissa fall kan innebära att en skattemyndighet, utan domstolsprövning, kan besluta om skattetillägg som faktiskt kan innebära högre belopp än vad domstolar i andra sammanhang har möjlighet att döma ut i form av böter för begångna brott. Det som är orsak till skattetillägg behöver ju inte innebära brott i det här fallet. Rent allmänt finns det anledning att se över reglerna för skattetillägg. En statlig utredningen har undersökt om skattetilläggen står i överensstämmelse med Europakonventionens artikel 6. Utredningen blev inte enig på den punkten. Två av experterna har uppfattningen att de svenska reglerna för skattetillägg står i strid med nämnda konventionen som Sverige anslutit sig till. Det finns ingen anledning att acceptera ett rättsläge där det råder osäkerhet på en så viktig punkt. Det är därför hög tid att se över lagstiftningen kring skattetilläggen för att skapa en bättre balans mellan myndighetsnyttan och den enskildes rätt. I vår motion finns ett yrkande om en utredning av detta slag som majoriteten avslagit. Det har jag anledning att beklaga å skattebetalarnas vägnar. Skattemyndigheterna har tuffa krav på sig att dra in skatter till staten. Det är en riktig och viktig huvuduppgift. Men mot bakgrund av debatten kring skattetilläggen har jag från alltfler håll fått uppgifter som tyder på att det förekommer att lagarna tillämpas extremt strikt i syfte att kunna besluta om skattetillägg och därmed förbättra statistiken inom myndigheterna. Från officiellt håll förnekas naturligtvis att tjänstemän vid skattemyndigheterna tänker i dessa banor. Men jag kan inte bortse från de många indikationer som jag har fått på senare tid som pekar på att det kan förhålla sig på detta sätt. Det är i så fall mycket allvarligt. Sammantaget leder bl.a. de faktorer jag pekat på här och en rad andra omständigheter till att vi är på väg in i en situation med permanent högt och likväl ökande skattetryck i kombination med en attityd från den politiska majoriteten som alltmer flyttar fram myndighetsnyttan på bekostnad av enskilda personers och företagares rätt. Jag beklagar denna utveckling. Moderata Samlingspartiet har i andra sammanhang yrkat på sänkta skatter som ett viktigt led i att öka valfriheten för människor, förbättra ekonomins funktionssätt och skapa nya arbetstillfällen. Men det handlar också om att därigenom öka tilltron till skattesystemet. Det är den vägen vi bör slå in på. Jag vill till slut, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till reservation 3 under moment 6, men jag står självfallet även bakom övriga moderata reservationer i betänkandet.

Herr talman! I morse när jag åkte hit med tåget satt jag mittemot en kvinna. Hon visste att jag satt i riksdagen, men när hon fick klart för sig att jag också satt i skatteutskottet sade hon: Å, hu så tråkigt. Ni är ju osams om allting. Tråkigt är det ju inte, och osams om allting är vi inte heller. Men det finns ju vissa principer där vi skiljer oss åt partierna emellan. Dagens debatt berör en del av dem. En förutsättning för ett fungerande skattesystem är naturligtvis att det finns en tillfredsställande kontroll av skatteunderlaget. Det ligger i, eller borde åtminstone ligga i, alla medborgares intresse att skattemyndigheterna har en hög ambition att motverka skattefusk och att de har förutsättningar att kunna beivra fusk i de fall det förekommer. Men vi har också att bejaka den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. I rättssäkerhetens idé ligger att regler skall vara så fasta och så klara att medborgarna kan förutse och förstå konsekvenserna av sina handlingar. Det får heller inte finnas utrymme för en godtycklig maktutövning. Skatteflyktsklausulen innebär sådana oacceptabla ingrepp i rättssäkerheten och förutsebarheten. Här kommer en punkt där vi verkligen skiljer oss åt. Den borgerliga regeringen avvecklade skatteflyktslagen. Den har återuppstått under den socialdemokratiska regeringen, och det har aviserats ytterligare skärpningar av den. Det talas om att det skall införas nya vässade regler. Det tycker vi i Folkpartiet är mycket illavarslande. En fråga som genast uppkommer är om Centern helt har ändrat uppfattning i rättssäkerhetsfrågor på skatteområdet. Att socialdemokraterna är, om inte fullständigt okänsliga för sådana principer, så dock okänsliga vet vi sedan tidigare. I betänkandet använder man ordet rimliga rättssäkerhetsaspekter. Då frågan man sig: Rimliga för vem? Skattetillägget är till för att inskärpa betydelsen av att lämna korrekta uppgifter till ledning för taxering. Det administrativa sanktionssystemet med skattetillägg och förseningsavgifter måste vara så utformat att det uppfattas som rättvist av de skattskyldiga. Nu tar man tyvärr inte ens hänsyn när det krockar med god redovisningssed, precis som sades här förut. Det är också många fall som har uppmärksammats på senare tid där företag har drabbats på ett sätt som faktiskt är orimligt. T.o.m. Riksskatteverket har reagerat. Experter knutna till Skattekontrollutredningen har funnit att modellen av skattetillägg strider mot Detta borde väl få alla att på en gång ställa sig upp och med buller och bång säga: Detta kan vi inte ha kvar! Men det händer inte, åtminstone inte i riksdagen. Men vid företagsträffar, där vi träffar ledamöter från olika partier, är man överens över alla partigränser och säger att vi inte kan ha det så. Fullfölj det ni säger när ni är ute och träffar företagarna! Endast Folkpartiet och Moderaterna står bakom reservation 6, i vilken det krävs att skattetillägg fr.o.m. den 1 januari 1997 inte påförs periodiseringsfel och att tulltilläggen avskaffas. Vi vill också ha en utredning av sanktionsavgifterna. Jag nöjer mig med det, herr talman, och yrkar bifall till reservationerna 3 och 6.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 4 och 5 av Vänsterpartiet. Betänkandet innehåller anslag till skattemyndigheter och till tull. Det finns ingen möjlighet för oss att reservera oss till det föreliggande betänkandet, eftersom vi är inne i den del av budgetprocessen där vi måste hålla oss innanför de ramar som beslutades för några veckor sedan. Jag vill ändå påpeka att vi har ett särskilt yttrande där vi pekar på det orimliga i förhållandet att skattemyndigheterna skall skära ned sin verksamhet med 2 % per år samtidigt som de skall få utökade verksamheter och kunna ta tag i problematiken med den ekonomiska brottsligheten. Det var ett beslut som fattades i samband med den förra budgeten: Anslaget till skatteförvaltningen skall reduceras med 2 % varje år. Vi anslog därför 87 miljoner extra till skatteförvaltningen. Vi anslog också 35 miljoner extra till tullen. Tullen har visserligen fått minskade klareringsuppgifter i samband med EU-inträdet. Samtidigt är regelsystemet inom EU mycket svårt och omfattande, och de nedskärningar som skedde inom Tullverket byggde på föreställningen att dess arbete skulle minska i betydligt större utsträckning än vad det har gjort. När det sedan gäller de övriga delarna i betänkandet innehåller reservation 4 från Vänsterpartiet kravet att skattemyndigheterna skall få göra s.k. oanmälda revisioner eller överraskningsrevisioner - eller gryningsrevisioner, som de har kallats i folkmun. Vi har också i samma reservation krävt att skattemyndigheternas folk skall få göra legitimationskontroll vid såväl den här typen av revisioner som revisioner över huvud taget. Framför allt inom restaurangnäringen och byggbranschen, där vi vet att det finns ganska stor svart verksamhet - det kan också gälla taxinäringen - skulle detta underlätta ganska ordentligt när det gäller att komma till rätta med de här problemen. I nuvarande läge måste man först kommunicera den skattskyldige: Vi ämnar göra en revision hos dig om två veckor - kan vi komma då? Det hinner naturligtvis hända en hel del på de här två veckorna när det gäller att städa undan bevismaterial och liknande. Visserligen finns det möjlighet att gå till länsrätten och begära att få göra en överraskningsrevision. Men jag har ett mycket intressant exempel. Det gäller ett företag som bedrevs och som inte var momsregistrerat, inte var arbetsgivarregistrerat och över huvud taget inte fanns med någonstans. Vi visste dock att det bedrevs en verksamhet. Det fanns anställda som i sin deklaration faktiskt hade nämnt det här företaget under "Inkomst av tjänst". Skattemyndigheten gick in och begärde att få göra en överraskningsrevision, då man ansåg att det här var en så svart verksamhet att om man föranmälde sin ankomst och revision skulle väldigt mycket material sopas bort. Vad händer i länsrätten? Jo, man avslår skattemyndighetens begäran. Och naturligtvis meddelar man företaget, samtidigt som man meddelar skattemyndigheten, att en sådan här förfrågan har inkommit. Vad händer då? Ja, det blir naturligtvis betydligt svårare att genomföra den här revisionen när företaget vet att man kommer. Jag skulle vilja rikta mig till Moderaterna. Ni är ju väldigt rädda för all revisionsverksamhet som bygger på att man inte först skall kommunicera företaget i fråga. Jag vet att också Svenska Arbetsgivareföreningen har samma uppfattning. Men tittar man på branschorganisationerna, som lever med den här problematiken, med konkurrensen från den svarta sektorn, har de en annan uppfattning. De menar att man måste ta i med hårdhandskarna. Man måste ge skattemyndigheten möjligheter att ta i de här problemen. Jag tycker det är synd att det finns riksdagspartier som medvetet går in och försvårar för skattemyndigheterna att skapa en sund konkurrens på marknaden. Det är ju egentligen det som skattemyndigheterna är till för. Det är litet tråkigt att höra Carl Fredrik Graf säga att myndighetsnyttan går i första rummet och sätta det i motsättning till de seriösa näringsidkarna. Det är ju precis tvärtom! Det är när myndigheter kan bedriva en verksamhet så att den svarta verksamheten förhindras som de enskilda seriösa näringsidkarna gynnas. Konkurrensskälet är alltså ett oerhört viktigt skäl för att ge skattemyndigheterna de befogenheter som de behöver för att sanera på marknaden. Det här med legitimationskontroll är också en fråga som är litet kontroversiell. Skall skattemyndigheten ha rätt att göra legitimationskontroll när man kommer ut, stämma av mot arbetsgivaravgiften och se om de som arbetar på en arbetsplats verkligen är anställda där? Ja, inom Vänsterpartiet tycker vi det. Vi tror att en av de mest effektiva åtgärder man kan vidta är att införa möjlighet för skattemyndigheten att bedriva legitimationskontroll. Vänsterpartiet har också motionerat om gemensam deklarationsinlämningsdag. Som läget är i dag skall de förenklade deklarationerna lämnas in omkring den 1 maj, och den allmänna självdeklarationen skall lämnas in den 31 mars. Det vore naturligtvis bra med en gemensam deklarationsinlämningsdag, inte minst för att vi då skulle få en hel månad extra att granska deklarationerna. Hade man en gemensam inlämningsdag den 31 mars skulle många fler svåra deklarationer kunna granskas. Det faktum att de förenklade lämnas in en månad tidigare innebär inte att dessa granskas mer, utan man skulle få en hel månad till att granska under sommaren och under den korta tid man har att granska de allmänna deklarationerna. När det gäller de allmänna deklarationerna skall slutskattsedeln sedan i och för sig inte vara ute förrän i december, men det blir trots allt en väldigt kort period eftersom den första tiden helt får ägnas åt de förenklade. Man tappar i stort sett en hel månad. Jag tycker det är litet synd att utskottet inte var berett att diskutera detta. När det gäller de oanmälda revisionerna är jag också litet besviken på Socialdemokraterna. Vi försökte få en diskussion kring detta, men det fanns ingen öppning. Samtidigt har jag konstaterat att Lars Erik Lövdéns utredning troligen kommer med ett förslag under våren där de oanmälda revisionerna troligen kommer att finnas med. Det känns därför ganska knepigt att man vid riksdagens omröstning i morgon kommer att avslå vårt förslag, och sedan kommer det att ligga ett likadant förslag på riksdagens bord till våren. Men det är ju så det brukar gå till här i riksdagen.
Herr talman! Per Rosengren ställde en fråga till mig om skattelagstiftningen och skatteflyktsklausulen. Jag vill till att börja med klargöra, för det fall att Per Rosengren inte förstod det av mitt inlägg i huvudanförandet, att bekämpningen av ekonomisk brottslighet är en mycket viktig uppgift och att det gäller att minimera den för att få ett fungerande näringsliv och ett fungerande samhälle. Vad vi här har diskuterat är bl.a. skatteflyktsklausulen. Problemet med den är att den ger skattemyndigheterna företräde i vissa fall där förutsebarheten är begränsad. Också Isa Halvarsson var inne på detta. Vi menar att den väg som man skall gå i första hand är att medverka till sådan lagstiftning att skattebetalarna inte skall behöva hamna i tvivelsmål om vilka regler som gäller. Det är en bättre väg att komma till rätta med de här problemen än att införa en skatteflyktsklausul som ger myndigheterna tolkningsföreträde och som kan innebära att även oskyldiga medborgare hamnar i en ohållbar situation. Det är detta som vi argumenterar för och som är den viktiga principen i det här sammanhanget. Målet att få ned den ekonomiska brottsligheten som ett allvarligt problem kan vi däremot nog förena oss om.
Herr talman! Också jag kan ha vissa dubier när det gäller skatteflyktsklausuler över huvud taget. Jag tycker att man skall ha en konkret lagstiftning inom de olika områdena. Men skatteflyktsklausulen är nödvändig för närvarande med tanke på att man inte ens får göra oanmälda revisioner osv. Det var snarast den frågan som jag försökte ta upp. Det är lätt att i retoriken säga att vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten, men samtidigt tar man ju bort nästan vartenda medel som skattemyndigheten har för att kontrollera sådan verksamhet på ett effektivt sätt. Det är ju mindre effektivt om man två, tre veckor innan man skall göra en revision skall behöva anmäla att man skall komma. Det finns revisionsfall där detta är fullt möjligt och där det är rätta sättet att agera, men det finns en svart sektor där en eventuell revision inte bör föranmälas. Jag redogjorde för ett specifikt fall. Tycker Carl Fredrik Graf att ett företag som bedriver verksamhet på det sättet skall i förväg få reda på att man ämnar göra en revision? Om han inte tycker det, visar inte länsrättens avslag på skattemyndighetens begäran att det inte har fungerat på det sätt som ni hade tänkt er?
Herr talman! Det fall som Per Rosengren relaterar till är ett exempel på "noll-filers", dvs. företag som i princip inte är företag. Det förekommer verksamhet, men det finns inget organisationsnummer, och man finns inte inom de ramar där verksamhet i regel bedrivs. Det är ett exempel på verksamhet som ligger helt vid sidan om det lagliga och som naturligtvis mycket allvarligt hotar konkurrensneutraliteten. Där är det dock så uppenbart fråga om brott att det inte gäller att bedriva traditionell kontrollverksamhet på lämnade uppbördsdeklarationer o.d. - det existerar ingenting sådant. Då är det litet andra metoder än de som vi annars talar om i skattesammanhang som blir tillämpliga.
Herr talman! Tolkningen av den lagstiftning som ni införde ledde ju till att länsrätten t.o.m. avslog skattemyndighetens begäran att få kontrollera oanmält. Var det så man hade menat? Om jag har uppfattat det hela riktigt är ni fortfarande motståndare till att över huvud taget ge skattemyndigheten möjlighet att göra oanmälda revisioner. Det är er linje när det gäller bekämpande av den ekonomiska brottsligheten. Ni uttalar att detta är väldigt bra och att ni skall agera, men när man skall ta till de enda möjligheter som samhället har för att motarbeta denna brottslighet, säger ni nej och skyller på företagens rätt till integritet. Kolla upp vad branschorganisationerna säger! Hör efter deras åsikt i de här frågorna, så skall ni få se! Lyssna inte bara på SAF! Ni har stöd hos SAF för er tanke, men branschorganisationerna ropar efter mer kraft åt skattemyndigheten för att marknaden verkligen skall kunna saneras.

Herr talman! När det gäller utgiftsområdet skatteförvaltning och tull har Kristdemokraterna i samband med beslutet om de ekonomiska ramarna yrkat på extra resurser. Vårt motiv för att satsa extra resurser på skatteförvaltningen har varit att skapa bättre förutsättningar för en samverkan med polisen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Kristdemokraterna har krävt att Riksskatteverket tillförs 100 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit för vart och ett av budgetåren 1997, 1998 och 1999. För att komma åt skattefusk är det viktigt att skattemyndigheterna har effektiva kontrollmöjligheter, som givetvis samtidigt måste vägas mot rättssäkerhetsgarantier. Sådana kontrollinsatser har erfarenhetsmässigt hög lönsamheet. Kristdemokraterna har också pekat på tullens problem med att stoppa smuggling av bl.a. narkotika, alkohol och vapen och på att de s.k. kompensatoriska åtgärderna kräver mer tullpersonal i samverkan med polisen. Mot denna bakgrund har vi krävt resurser för ytterligare 300 tjänster inom Tullverket. För detta ändamål har vi yrkat att 100 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit avsätts till Tullverket för vart och ett av budgetåren 1997, 1998 och 1999. De anslag som utskottets majoritet har stannat för har sålunda inget stöd av Kristdemokraterna. Att minska resurserna till Tullverket är en felaktigt och farlig politik. Allmänhetens förtroende för tullens möjligheter att bekämpa smuggling urholkas. Samhällets kostnader för bl.a. narkotikamissbruk och brottslighet ökar mer än de kortsiktiga besparingar som regeringen genomför. Herr talman! Riksdagen beslutade 1995 om ett besparingsprogram för Tullverket om 288 miljoner under perioden 1995/96-1998. Den nya organisationen skulle enligt förutsättningarna omfatta 2 450 årsarbetskrafter, vilket inneburit att personalstyrkan minskats med ca 820 personer. Kristdemokraterna röstade emot denna kraftiga neddragning. Miljöpartiet - som drev igenom beslutet gjorde bedömningen att det kraftiga besparingsprogrammet inte skulle påverka nivån på kontrollverksamheten negativt. Hur har det då blivit? Vid en granskning av Tullverkets neddragningar finner man att Tullverket inte har lyckats undvika en resursminskning i kontrollverksamheten. Den fysiska kontrollen har minskats med ca 150 årsarbetskrafter. Vidare har klareringen minskats med ca 450 årsarbetskrafter. Eftersom det i klareringsarbete även ingår kontrollverksamhet har även denna neddragning påverkat kontrollnivån negativt. Den främsta orsaken till de problem som finns inom Tullverket har att göra med den alltför stora neddragning av resurser som riksdagen har beslutat om. Utredarna och beslutsfattarna överskattade möjligheten att minska Tullverkets resurser samtidigt som man underskattade de resursbehov som olika förändringar i samband med EU-medlemskapet förde med sig. De problem som nu finns är i princip inte andra än de som redan hösten 1994 gick att förutse. Herr talman! Bekämpningen av olovlig införsel av narkotika är ett högt prioriterat område för Tullverket. Hittills i år har antalet beslag av narkotika ökat, men de beslagtagna mängderna är mindre. EU har fattat beslut om kompensatoriska åtgärder som gör det möjligt att bibehålla kontroller vid inre gräns i andra former än gränskontroll. De åtgärderna kan innebära underrättelsearbete, spaningsresor, sambandsmän och informationsutbyte mellan olika myndigheter. Problemet med åtgärderna är, enligt tulltjänstemän, avsaknaden av möjligheter att avsätta resurser för att utveckla dessa kontrollmetoder, eftersom Tullverket har så litet resurser till kontrollen i övrigt. Sverige kommer inom kort att skriva under Schengenavtalet. För Sveriges del innebär medlemskapet i Schengen bl.a. ett krav på permanent kontroll vid våra internationella flygplatser. Vidare skall passagerare resande inom EU och resande från tredje land separeras från varandra. Detta kommer att ställa krav på en ny organisation och ombyggnationer. Enbart ombyggnaden av flygplatser kommer att kosta ca 100 miljoner kronor för Arlanda, 36 miljoner kronor för Landvetter och ett antal miljoner för Sturup. Till detta kommer kostnader för den utökade kontroll som tulltjänstemän och passpolis skall utföra. Jag har hört att enbart kostnaden för passpolisen kommer att uppgå till 100 miljoner kronor. Sverige måste leva upp till de åtaganden som vi gör internationellt genom att avsätta ekonomiska resurser för de åtgärder som krävs. Regeringen har enligt min uppfattning inte tagit hänsyn till dessa kostnader. Herr talman! Jag står bakom samtliga reservationer från Kristdemokraterna i betänkandet men yrkar bifall endast till reservationerna nr 2 och 10.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar vi budgetpropositionens utgiftsområde 3 om anslag till skatteförvaltning och tull, en skattemyndighet i Skåne län - det nya länet efter Kristianstads och Malmöhus sammanslagning - och en komplettering av tullens övergripande mål. Till betänkandet har fogats 14 reservationer, vilka jag, herr talman, redan nu yrkar avslag på. Utöver detta har till betänkandet också avlämnats fem särskilda yttranden, som jag emellertid inte nu tänker beröra. Tullverket utökas med 4 miljoner kronor 1998 liksom även 1999. Utskottet har tidigare i höst i ett yttrande till finansutskottet anslutit sig till regeringens bedömning av den beräknade storleken av anslaget till Tullverket. Den bedömningen gäller för såväl 1998 Herr talman! Kristdemokraterna begär i reservation 2 ökade resurser till skatteförvaltningen för att man bättre skall komma åt skattefusket. Utskottet har redovisat sitt ställningstagande angående anslaget till skatteförvaltningen för 1997, och av det skälet finns det inte nu någon anledning för utskottet att vid sidan av sitt redan fattade beslut i anslagsfrågan göra några ytterligare uttalanden. dels att skatteklausulen skall slopas, dels att något nytt förslag om en skärpt skatteflyktslag inte skall läggas fram. I reservation 4 av Vänsterpartiet begärs att regeringen skall lägga fram förslag om ökade möjligheter till överraskningsrevisioner i syfte att bekämpa ekonomisk brottslighet. Jag vill, herr talman, såsom jag tidigare har gjort här i kammaren framhålla att utskottet ser mycket allvarligt på den ekonomiska brottslighetens utbredning. Ett kraftfullt och målmedvetet agerande från regeringens sida liksom skatteförvaltningens centrala roll i sammanhanget har tidigare understrukits av utskottet. I fråga om den ekonomiska brottsligheten har regeringen i en lägesrapport redovisat sin strategi, som bl.a. innebär att Sverige aktivt skall verka för att utveckla det internationella samarbetet mot ekonomisk brottslighet och att skattekontrollen skall stärkas för att förebygga ekonomisk brottslighet och öka upptäcktsrisken när den förekommer. Det var bl.a. med det syftet som den gamla skatteflyktslagen som en tillfällig lösning infördes på nytt den 1 juli 1995. Detsamma gäller de nya och, med Isa Halvarssons ord, vässade regler som skall utarbetas liksom en skärpt lagstiftning för skattekontroll och möjligheter till revision. Förslag om det här, som tidigare har lagts fram i Skatteflyktskommitténs betänkande, bereds för närvarande i regeringskansliet, och målet är att förslag skall läggas fram i riksdagen under våren 1997. Vänsterpartiet föreslår i reservation 5 att dagen för inlämnande av den förenklade självdeklarationen flyttas från den 2 maj till den 31 mars, detta bl.a. för att undvika arbetsanhopningar med åtföljande flaskhalsproblem hos skattemyndigheterna under sommarmånaderna. Enligt utskottets uppfattning berörs den här frågan av Skattekontrollutredningen, som har till uppgift att se över bl.a. reglerna om självdeklaration och kontrolluppgifter. Utredningen har också, efter vad jag har förstått, att diskutera vilken dag som skall gälla för avlämnande av deklarationen. Också resultatet av den utredningen beräknas föreligga under våren 1997. Herr talman! I reservation 6 riktas kritik mot skatte och tulltilläggen. Utskottsmajoriteten vill erinra om det delbetänkande som Skattekontrollutredningen har avlämnat och vars remissbehandling nyligen har avslutats. I betänkandet har utredningen bedömt om det svenska skattetilläggsförfarandet strider mot den enskildes rätt att få en opartisk prövning av sitt rättsliga anspråk enligt artikel 6 i Europakonventionen. Majoriteten har emellertid funnit att övervägande skäl talar för att så inte är fallet. Beredningen av ärendet inom departementet fortsätter, varför det finns anledning att anta att det återkommer i riksdagens ärendebehandling. Därutöver har till regeringskansliet inkommit en framställning från Riksskatteverket angående skattetillägg vid periodiseringsfel. Riksskatteverket menar att periodiseringsfelen på den indirekta beskattningens område har inneburit icke önskvärda effekter på grund av orimligt höga avgifter i förhållande till den typ av fel det rör sig om. Därför har Riksskatteverket föreslagit att uttagsnivån skall sänkas från 10 till 5 % i de förekommande fallen. Utskottet vill erinra om att det svenska skattesystemet bygger på att de skattskyldiga fullföljer sin uppgiftsskyldighet, lämnar korrekta uppgifter och i övrigt efterlever skattelagarna. Skattetillägget är enligt min mening ett bra påtryckningsmedel mot felaktigt och ofullständigt uppgiftslämnande till skattemyndigheterna och en metod för att förmå skattskyldiga att fullgöra sina skyldigheter så att uttaget blir riktigt. På samma sätt är tulltillägget ett medel att förmå den som deklarerar en införsel att lämna riktiga uppgifter. I Moderaternas reservation 7 anförs kritik mot sammansättningen av skattenämnderna. Enligt utskottets mening är reservanternas farhågor för godtycke överdrivna, och det har heller inte förts fram några omständigheter som motiverar några ändringar i nämndemannaorganisationen. Beträffande mom. 13, som behandlar tullverksamheten, föreligger tre reservationer, dels Moderaternas om att Tullverket bör ägna mer av sina resurser åt tredjelandstrafiken, dels Folkpartiets om en förstärkning av tullens narkotikakontroll, dels Kristdemokraternas, i vilken man efterlyser en bättre kontroll vid de internationella flygplatserna samt för fram att Tullverket bör avsätta mer resurser på att bekämpa internationell kriminalitet. Utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller tullens närvaro i olika regioner eller på olika orter och hur man använder de befintliga resurserna är att det i första hand är Tullverket självt som skall svara för den fördelningen. Vägledning för tullens disposition av medlen finns i de allmänna råd som riksdagen har lagt fast. Under avsnittet om tull, polis och skattemyndigheter återfinner vi två reservationer, nämligen nr 11 och 12. I den moderata reservationen 11 föreslås en försöksverksamhet med integrerad tull och polisverksamhet samt en bättre samordning mellan tullen och skattemyndigheten under den senares huvudmannaskap. I den kristdemokratiska reservationen begärs ett tillkännagivande från riksdagen om större samverkan mellan tull och polis, ökade befogenheter och mer utvecklad datoriserad underrättelsetjänst. Jag vill påminna reservanterna om att det vid den hearing utskottet höll tidigare i höstas med representanter för bl.a. Generaltullstyrelsen och Rikspolisstyrelsen framkom att det på flera håll förekommer ett väl fungerande samarbete. Det framkom ganska tydligt att något behov av att formalisera samarbetet i försöksverksamheter eller försöksvisa sammanslagningar inte förelåg. Beträffande underrättelseverksamheten, som tas upp i den kristdemokratiska reservationen, vill utskottet påpeka att det är ett område som tullen satsar på och att en ny underrättelse och rikssambandscentral nyligen har invigts i Stockholm. När det sedan gäller tullens samarbete med andra myndigheter - både polis och skattemyndigheter - kommer det att tas upp av den utredning som regeringen har aviserat och som inom en snar framtid skall se över den svenska tullagstiftning som har införts som ett komplement till EG:s tullförordningar. Det pågår också ett arbete inom EU där ett införande av administrativa sanktioner för överträdelser av gemenskapslagstiftningen på tullområdet diskuteras. Även det här arbetet kommer att påverka de svenska bestämmelserna om tulltillägg. I reservation nr 13 framför Kristdemokraterna att det krävs en möjlighet att beslagta och förverka mineraloljor som förs in i landet utan att skatt betalas. Jag vill erinra om att en ny lag infördes i somras, transportkontrollagen, som ger skattemyndigheten rätt att hejda och undersöka fordon och laster för att kontrollera det som är eller kan antas vara yrkesmässiga transporter av mineraloljeprodukter, alkoholvaror eller tobaksvaror. För att genomföra detta får skattemyndigheten begära biträde av tull och polis. Den här regleringen är provisorisk, och en permanent kontrollagstiftning inom detta område utarbetas inom Skattteflyktskommittén, som räknar med att komma med förslag under våren 1997. Slutligen, herr talman, begär moderaterna i reservation nr 14 en utredning i syfte att göra Gotland till frihamnsområde eller ekonomisk frizon. Detta skulle enligt moderaterna öppna möjligheter till tusentals nya arbetstillfällen. Detta att möjliggöra tusentals jobb är, herr talman, eftersträvansvärt. Men för utskottsmajoriteten förefaller det som om moderaterna, mot bakgrund av den motion som ligger till grund för reservationen, avser att göra hela Gotland till ett helt skattefritt område i stället för till en i tullbemärkelse frizon. Utskottet har tidigare ställt sig negativt till liknande förslag, främst med hänsyn till tullens resurser och alkoholpolitiska skäl. Utskottet har inte ändrat uppfattning i frågan. Herr talman! Med detta tror jag att jag har tagit upp alla de frågor som har berörts i reservationerna, varför jag för säkerhets skull vill sluta med att yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till betänkandet SkU1.

Herr talman! Jag vill ta upp två aspekter på det som Björn Ericson nämnde i sitt anförande. Den första frågan som jag vill rikta till Björn Ericson är: Vilka nya offensiva initiativ avser socialdemokraterna att ta för att öka effektiviteten i narkotikabekämpningen? Vi hörde ju i Björn Ericsons huvudanförande att motivet till att man inte vill medverka till att yrka bifall till vår motion är att tullen och polisen har sagt att det fungerar bra som det är. Men jag anser nog att det hela tiden finns anledning att pröva nya former, inte minst mot bakgrund av de förändringar som kommer att äga rum med anledning av Schengenavtalet. Därför vill jag ställa den frågan till Björn Ericson. Så till den andra frågan. Björn Ericson säger ungefär följande: Skattetillägg är bra för att komma till rätta med felaktiga och ofullständiga deklarationer. Men om vi talar om periodiseringsfel som är det mest graverande fallet som jag har nämnt kan man ifrågasätta huruvida deklarationerna är felaktiga eller ofullständiga. De kanske är felaktiga i en bemärkelse, men i en annan bemärkelse kan de vara korrekta. Med andra ord: Skattebetalaren har ibland svårt att få klart för sig vilka regler som är tillämpliga när det gäller att periodisera momsinbetalningar. Är det då rimligt att ha ett system med skattetillägg där påföljdsbeloppen i vissa fall kan bli högre genom ett beslut hos skattemyndigheten än vad som kan bli aktuellt genom beslut i domstol efter rättegång där man dömer ut böter till följd av brott?
Herr talman! Carl Fredrik Graf frågar mig vilka åtgärder vi är beredda att vidta beträffande bekämpning av narkotika. Jag kan bara säga att det pågår kontinuerliga överläggningar i både Rikspolisstyrelsen och Tullen om det sätt på vilket detta skall förstärkas ytterligare. Jag håller gärna med Carl Fredrik Graf om att det är ett prioriterat område, som bägge myndigheterna har att jobba med. Vad gäller skattetillägget och periodiseringsfelet har Riksskatteverket också konstaterat att det har tagits ut en för hög avgift. Därför kommer man nu fram till att man bör sänka avgiftsnivån från 10 % till 5 %. Det är de åtgärder som nu anses befogade med anledning av den utveckling som har skett.
Herr talman! Jag hörde att Björn Ericson refererade till vad olika myndigheter tycker, exempelvis när det gäller frågan om tullen. Han sade att polisen och tullen arbetar med det här. Men min fråga gällde den politiska viljan hos socialdemokratin att komma med några initiativ i de här frågorna. I den delen fick jag inte något svar. Björn Ericson hänvisar till arbetet inom myndigheterna. Jag drar då den slutsatsen att det inte finns någon politisk vilja att ta några initiativ i de frågorna. När det gäller periodiseringsfelen hänvisar Björn Ericson till Riksskatteverket. Det må vara gott och väl. Men tycker Björn Ericson själv, och tycker socialdemokratin, att det här är ett problem, som också i det här fallet skall få en politisk lösning genom ändrade beslut? Det är ju det som är det intressanta. Vi har alla kunnat ta del av vad myndigheterna säger, men vi är nyfikna på den politiska intentionen hos socialdemokraterna i den här frågan. Jag tror att många är intresserade av det, eftersom man är oroad över det som man i vissa fall uppfattar vara godtyckliga beslut när det gäller skattetilläggen.
Herr talman! Utöver den tidigare frågan funderar Carl Fredrik Graf också över vad vi socialdemokrater vill göra. Jag skall gärna ge ett kort svar på det. Narkotikabekämpningen har alltid varit ett högt prioriterat område för socialdemokratin att jobba med. Det har också kommit till uttryck i den brottsbekämpningsdrive vad gäller ekonomisk brottslighet där bl.a. Lars-Erik Lövdén är huvudman och den som har arbetat med frågorna för partiets räkning. Det bör räcka som bevis på att just de här frågorna, när det gäller narkotika, är högt prioriterade. När det gäller periodiseringsfelen skall det inte tas ut en för hög avgift. Bedömningen är den att 5 % är rätt nivå på den avgift som nu skall tas ut. Det överensstämmer också med vår uppfattning.
Herr talman! Björn Ericson sade i sitt huvudanförande att han tycker att skattetilläggen är bra. Jag skulle vilja ta ett konkret exempel på periodiseringsfel av mervärdesskatt. Ett företag mottog en vara i maj månad. Fakturan från leverantören kom till företaget i början av juni. Företaget bokförde fakturan i maj och gjorde avdrag för ingående mervärdesskatt. Enligt god redovisningssed skall nämligen bokföring av fordringar och skulder ske så snart som en sådan uppkommit. Har man med andra ord mottagit varor uppstår det en skuld som skall bokföras så snart det kan ske. Skattemyndigheten hävdar däremot att avdrag för ingående mervärdesskatt skall ske först när fakturan mottas. I det här fallet var det alltså i juni. Myndighetens åtgärd blev att förskjuta avdraget till juni. Dessutom hävdar man att företaget har gjort fel och bestraffar företaget med böter på skattetillägg samt ränta på momsbeloppet. Vid debatter ute i landet där politiker konfronteras med sådana här fall brukar de i allmänhet under trycket av alla församlade företagare tycka att detta naturligtvis är ett fel som måste ändras. Nu finns det ju inte något tryck från så många företagare här i kammaren. Men frågan är: Tycker Björn Ericson att det här är rimligt?
Herr talman! Jag vill mot bakgrund av Isa Halvarssons fråga och det exempel hon har nämnt säga att jag inte kan gå in på några exakta detaljer i just det ärendet. Men jag menar, och det tror jag att Isa Halvarsson också gör, att om myndigheten begår ett fel skall det beivras. Om det har skett i det här fallet kan jag dock inte bedöma. I princip menar jag att skattetillägget, i den utformning som det har, är menat att utjämna de kostnader som finns i dessa frågor.
Herr talman! Oftast när det gäller fel i samband med periodisering av mervärdesskatt är det väl så att skattemyndigheten har en åsikt och bokföringslagen säger någonting annat. Då kan man inte säga att myndigheterna gör fel, utan vi får rätta till saken. Vi har från Folkpartiet ett förslag om att man helt enkelt tar bort skattetilläggen när det gäller periodiseringsfel. Dessutom tycker jag att ett system som är orimligt vid 10 % tillägg inte blir mer rimligt bara för att man i stället inför 5 % i tillägg.
Herr talman! Rimligheten kan möjligen vara att man just konstaterar att en för hög avgift har tagits ut, och att man därmed sänker den till den nivå som man bedömer som rimlig.
Herr talman! Björn Ericson hävdar att utskottet ser allvarligt på den ekonomiska brottsligheten. Samtidigt gör inte utskottet någonting för att visa att det ser allvarligt på detta. Det är som vanligt: Man säger saker, men det händer inget. Sedan säger Björn Ericson att regeringen har redovisat sin strategi. Det har han gjort vid flera tillfällen. Men vi har ännu inte fått några förslag här. Hösten eller vintern 1994 kom revisorernas rapport angående ekonomisk brottslighet. Sedan dess har det i stort sett inte hänt så mycket. Jag skulle vilja fråga Björn Ericson: Har socialdemokraterna i riksdagen ingen egen uppfattning i sammanhanget? Nu har de tagit ställning till vårt förslag om oanmälda revisioner och om möjlighet till legitimationskontroll, och de tycker inte att detta är bra förslag om jag förstår det hela riktigt. När det gäller den förenklade deklarationen hävdar Björn Ericson att en utredning arbetar med den frågan. Men har majoriteten ingen egen uppfattning? Vad har den för motivering till att inte åtminstone pröva att tidigarelägga den förenklade deklarationen? Jag vill höra motiveringen från utskottet. Den måste man väl kunna ge här i kammaren. När det gäller narkotika och tull hänvisar Björn Ericson till hearingen där man sade att det är bra som det är. Men vi vet ju, både Björn Ericson och jag, att det minsann inte är bra som det är. Det väller in narkotika över gränserna i dag, och majoriteten sitter med armarna i kors, tyvärr, och hänvisar till att man vid en hearing har sagt att det är bra som det är, trots att vi samtidigt ser siffrorna på mängden narkotika som kommer in över gränserna.
Herr talman! Per Rosengren frågar beträffande den förenklade deklarationen om vi inte har någon egen uppfattning i den frågan. Jag sade i mitt huvudanförande att den frågan behandlas i en skattekontrollutredning. Skatteflyktskommittén har det betänkande som kommer att ta upp också de frågorna, samtidigt som de i det uppdraget tar upp revisionsfrågorna. Det är alltså ganska logiskt att vi avvaktar tills vi får ett utredningsförslag som tar upp helheten i dessa frågor.
Herr talman! Det skadar ju inte om riksdagen ger den här utredningen till känna vad man har för uppfattning. Jag frågar fortfarande: Vad har Björn Ericson för uppfattning om de oanmälda revisionerna och om möjligheten för skattemyndighetens folk att utföra legitimationskontroll i samband med revisioner? Har socialdemokraterna i riksdagen ingen uppfattning i den här frågan? Måste de hänvisa till en utredning? Kan det inte vara bra att ge signaler om vad man tycker i parlamentet om de här frågorna? Det är likadant när det gäller den förenklade deklarationen. Har socialdemokraterna i riksdagen ingen uppfattning om möjligheten att tidigarelägga genomförandet av den för att på det sättet frilägga tid för att kunna fördjupa granskningen av deklarationer och på det sättet komma åt mer pengar som flyter utanför systemet? När det gäller narkotika och tull: Har socialdemokraterna ingen uppfattning själva där heller som de kan ge till känna? De hänvisar till en hearing där man säger att det är bra som det är. Men det är ju inte bra som det är, och det hoppas jag att vi kan enas om,
Herr talman! Beträffande oanmälda revisioner eller överraskningsrevisioner, som Per Rosengren formulerar det i reservationen, är jag positivt inställd till detta, om Per Rosengren vill ha min personliga uppfattning i den frågan. Det förhindrar dock inte att jag accepterar att vi först i en utredning behandlar den frågan, så att den kommer upp och bedöms i en helhet. Därför är jag nöjd med det förslag som vi har kommit fram till i vårt betänkande, nämligen att avvakta den utredning som jobbar med denna fråga. Det samma gäller faktiskt den förenklade deklarationen. Man kan vara positivt inställd till Per Rosengrens eller Vänsterpartiets förslag, men låt oss först avvakta en utredning och se hur frågan blir bedömd i en helhet.
Herr talman! Jag skall börja med att beklaga att Miljöpartiet inte deltar i dagens debatt. Miljöpartiet är ju delansvarigt för neddragningarna inom Tullverket.
Herr talman! Den andra parten i samarbetet, Socialdemokraterna, är dock här i dag. I riksdagen skall vi inte bara fatta beslut. Vi skall också lära oss att utvärdera vad vi har gjort. Det skall bli intressant att höra, tycker jag, om socialdemokraterna har utvärderat de neddragningar inom Tullverket som skulle göras. Vad har socialdemokraterna kommit fram till? Anser socialdemokraterna att kontrollverksamheten inte har påverkats i och med de kraftiga besparingar som de genomför inom Tullverket?
Herr talman! Verksamheten har pågått i ett år vid Tullverket i den nya ekonomiska formen, och det är ännu för tidigt att göra denna utvärdering. Men det är självklart, och det har vi också uttryckt tidigare, att vi skall ha fram en utvärdering av hur verksamheten har fungerat under det sista året.
Herr talman! Jag tycker att det är märkligt att denna utvärdering inte är klar än. Ett år räcker gott. Det som är litet märkligt är, som Per Rosengren var inne på tidigare, att socialdemokraterna inte verkar se det som alla andra ser, dvs. att det inte fungerar bra beträffande smuggling av narkotika och annat elände in i vårt land. Det fungerar inte i dag. Hur länge skall man dröja från regeringspartiet med att konstatera detta och ta tag i det? När kommer utvärderingen?
Herr talman! Michael Stjernström uttrycker att det inte står rätt till i Tullverket när det gäller dess resurser. Det uttrycket får väl Michael Stjernström själv stå för. Jag är av den uppfattningen att Tullverket mycket väl har klarat sitt jobb på det sätt som har kunnat förväntas. Det finns dock anledning att fullfölja den utredning som skall komma för att se vad det är som behöver kompletteras i förstärkande syfte.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till den moderata reservationen nr 14. Under Hansatiden var Visby centrum för Östersjöhandeln. Samma goda förutsättningar har nu återuppstått, bl.a. genom Sovjetunionens upplösning och övergång till marknadsekonomi. Genom sitt strategiska läge i södra Östersjön har Gotland just nu en möjlighet att återigen bli navet i havet. En centralt belägen frihamn och, som i Gotlands fall, en minikontinent mitt i Östersjön med en utbyggd infrastruktur har en enorm utvecklingspotential. Jag begär därför en utredning som skall se över förutsättningarna att inrätta ett frihamnsområde alternativt en ekonomisk frizon. Det kan, som Björn Ericson också citerade, röra sig om möjligheter till tusentals nya arbetstillfällen, byggverksamhet, kommunikationer och internationell handel. Gotland skulle genom detta få en enorm attraktionskraft på såväl kapital som bosättare och turister, investeringskapital som naturligtvis i första hand skulle gynna Gotland, men som skulle ge ökad handel och på så sätt gynna hela Sverige. För Gotlands näringsliv och ekonomi skulle inrättandet av en frizon på ön få stimulanseffekter av mycket stor omfattning. Dessutom måste man beakta att det snart kan komma att inrättas frizoner på andra håll runt Östersjön. Då kommer naturligtvis importhandeln att söka sig dit för omlastning och omlagring av oförtullat importgods. Det kan således visa sig vara mycket viktigt att handla snabbt. Genom sitt strategiska läge och genom Sveriges utbyggda infrastruktur och starka institutioner har Gotland mycket goda förutsättningar att bli ett centrum för handeln på Östersjön. Också från tullkontrollsynpunkt är läget fördelaktigt. Hur kan ni socialdemokrater i utskottet inklusive ledamoten från Gotland vända ned det här förslaget utan att ens ge det någon seriös prövning? Ni gör det med samma oreflekterade argument som ni en gång gjorde i mitten på 80-talet. Har socialdemokraterna inte märkt att förutsättningarna har ändrats i grunden genom Sovjetunionens fall och genom att vi har fått det gränslösa Europa? Moderata samlingspartiet framhåller i alla sammanhang att arbetstillfällen inte kan kommenderas fram genom politiska beslut. Däremot har politikerna en uppgift i att skapa gynnsamma förutsättningar för individer och företag att starta och utveckla ekonomisk aktivitet. Mitt förslag om Gotland som frizon bygger också på förutsättningen att de beslut som riksdagen bör fatta i första hand går ut på att initiera och skapa förutsättningar för privata entreprenörer och investerare. Rätt hanterat skulle mitt förslag inte behöva leda till några ökade offentliga utgifter. Jag väckte den här motionen den 4 oktober. Den 12 oktober var det en lång intervju i Svenska Dagbladet med en av svenskt näringslivs främsta företrädare, nämligen Investors VD Claes Dahlbäck. Han säger: Jag tror att vissa regioner i Sverige har stora möjligheter på sikt. Sydöstra Sverige, som har varit rena avfolkningsbygden, får en ny kick av utvecklingen i Baltikum, Polen och norra Tyskland, kanske med Visby i samma roll som på Hansatiden. Jag hoppas, Björn Ericson, att Claes Dahlbäck inte har lyssnat på majoriteten i skatteutskottet. Investor sitter på många investeringsmiljarder. Men med den inställning som ni har till svenskt näringsliv kommer inte en krona av dessa att satsas på Gotland eller i Sverige över huvud taget.
Herr talman! Jag vill hänvisa Christel Anderberg till det huvudanförande som jag höll, där jag menar att det av den motion som ligger till grund för den här reservationen ganska tydligt framgår att det också finns andra motiv för att komma med ett dylikt förslag. Christel Anderberg sade bl.a. i sitt anförande, jag återger ett litet kort avsnitt: Rätt hanterat skulle mitt förslag inte behöva leda till ökade offentliga utgifter. Nej, fortsätter man att läsa i det stycket i motionen finner man: Om marknaden ges de rätta förutsättningarna kommer hela projektet att kunna finansieras med nationellt och internationellt affärskapital. Det tycker jag bara är ett ytterligare belägg för det jag yttrade i mitt huvudanförande, att det leder till den ståndpunkten.
Herr talman! Det var ett mycket märkligt kringelkrångel-argument, som det nog var svårt för de flesta människor att följa logiken i. Jag säger mycket riktigt att det här bör kunna finansieras genom nationellt och internationellt affärskapital, inte av några skattepengar. Det enda jag begär, Björn Ericson, är att ni skall tillsätta en skyndsam utredning, där man noga kartlägger vilka förutsättningar som finns. Varför döma ut hela förslaget innan man ens har prövat? Politik är att vilja, och att vilja är att kunna, Björn Ericson. Detta är en unik chans för Gotland att kunna få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i stället för att nu sakta gå kräftgång. Era olika regionalpolitiska projekt kostar däremot skattepengar, men leder inte till någon effekt. De klingar av i samma ögonblick som de statliga projektpengarna upphör att rinna in.
Herr talman! Christel Anderberg vill jag slutligen bara svara att vår uppfattning är att reservationen pekar på att moderaterna med det här förslaget vill göra Gotland till ett skattefritt område i stället för den frizon som man förtäckt innesluter i förslaget.
Herr talman! Det är alldeles riktigt läst, Björn Ericson. Det är ett av de alternativ som vi vill att man skall utreda förutsättningarna för. Jag vet inte om Björn Ericson någonsin har varit på den brittiska kanalön Jersey. Om inte skulle jag varmt rekommendera ett besök där och det gäller för övrigt hela skatteutskottet. Där har man på ett alldeles utmärkt sätt lyckats hantera de eventuella problem som naturligtvis kan uppstå i sammanhanget. Men de problemen är ju också en del av det som jag vill att man skall utreda. Faktum kvarstår, här finns otroligt stora möjligheter, en unik chans för Gotland att bli ett län, ett område som får en god ekonomisk tillväxt, där unga människor kan få jobb, kan få stanna kvar i stället för att behöva fly över till fastlandet, som de för närvarande måste göra.
Herr talman! Vi socialdemokrater tycker så mycket om Gotland att vi tycker att Gotland skall behandlas på samma sätt som övriga landet.

Fru talman! Dagens bostadsdebatt kommer att handla om dels anslaget till utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande - dels en lång rad motioner från allmänna motionstiden med varierande teman inom detta område. De ekonomiska ramarna för 1997 har redan fastställts av riksdagsmajoriteten, socialdemokraterna och centerpartiet. Moderata samlingspartiet förordar å sin sida en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. I förhållande till den beslutade ramen för bostadsutskottet vill moderaterna spara ytterligare på anslagen till Boverket, räntebidragen, bostadsbidragen, länsstyrelserna och till Lantmäteriverket. Moderaterna förespråkar alltså en annan inriktning och kommer därför inte att delta i beslutet om anslagsfördelningen inom område 18. Detta finns angivet i det särskilda yttrandet nr 1, som enligt min mening i den nya budgetprocessen borde få digniteten som en reservation. Till betänkandets andra del, som börjar under rubriken Bostadsförsörjningen, hänför sig de sju moderatreservationerna, i vilka beskrivs inriktningen och utformningen av moderat boendepolitik för framtiden. Detta vill jag ytterligare klargöra. Det är intressant att se att minister Jörgen Andersson kommer in i salen här just när jag säger detta. Välkommen hit att lyssna på detta! Boendet är centralt för oss alla. Alla har behov av en bostad, ett hem. Människor efterfrågar olika former och alternativ av bostäder under skilda perioder under livet. Som ung är en enklare och mindre lägenhet tillräcklig för både kassa och leverne. Då jag bildar familj och barnen växer upp blir kanske alternativet egethem det som passar bäst. Bostadsrätts-, hyreseller ägarlägenhet kan bli aktuellt alternativ då barnen flyger ut. Ägarlägenhet är visserligen ingen realitet i Sverige än, men blir det förhoppningsvis inom en snar framtid. Bostadsmarknaden har dessvärre under decennier utmärkts av omfattande politisk styrning, långtgående subventionssystem och regleringar. Den förda bostadspolitiken har genom subventioner stimulerat till överstandard, inte bara ytmässigt utan också så att många av oss inte längre har råd att betala boendet. Tillsammans med pålagor från stat och kommun i form av skatter och avgifter uppgår de svenska hushållens boendekostnader till mer än en tredjedel av det privata konsumtionsutrymmet, vilket är avsevärt mer än vad fallet är i övriga OECD-länder. Fastighetsskatten är en skatt som slår oerhört hårt. 1,5 % till 1,7 %, är i kombination med de kraftigt höjda taxeringsvärdena direkt förödande. För många återstår endast alternativet att sälja huset och lämna det hem och den miljö man trivs i. Fastighetsskatten drabbar inte bara hushåll med egnahem och bostadsrätter. Även de som bor i hyreslägenhet drabbas. Ca en månadshyra om året går för en normallägenhet åt till att betala fastighetsskatt. Fastighetsskattens direkt skadliga effekter för boendekostnaderna borde naturligtvis vara ett av de högst prioriterade problemen att tackla för Socialdemokraterna och Centern, men nej. Man föredrar att sticka huvudet i busken, och man struntar i att vidta omedelbara åtgärder. Det räcker inte att tillsätta en utredning som skall utvärdera och se över tekniken som används vid fastighetstaxering. Det räcker inte heller med en reduktion av fastighetsskatten inom vissa nivåer för småhus eller tillfälliga åtgärder som att hyreshus med värdeår Nej, det räcker sannerligen inte! Det som behövs är en ordentlig utredning av och diskussion om beskattningen av boendet, så att grunder för taxering, nivåer och tekniker diskuteras samtidigt. Det går inte längre att lappa och laga. Det behövs en långsiktig, hållfast lösning. Ett första steg skulle vara att återgå till den nivå som gällde före den socialdemokratiska regeringens höjning 1996 och ett stegvis avförande av marken från beskattning. Hur är det egentligen, Lennart Nilsson, inom socialdemokratin? Majoriteten i bostadsutskottet säger en sak, skatteutskottet och finansutskottet en annan och finansministern en tredje. Kanske statsrådet Andersson kan hjälpa till att reda ut hur det egentligen förhåller sig? Kommer regeringen med ett reellt förslag som innebär en lättnad i fastighetsbeskattningen för alla, och i så fall när? Det är också direkt upprörande att konstatera att socialdemokraterna i bostadsutskottet, trots många propåer om de orimliga konsekvenser som införandet av individuella inkomstgränser för erhållandet av bostadsbidrag kommer att medföra för många barnfamiljer, inte nu är beredda att göra något. Ett förslag från Kristdemokraterna om att ta initiativ till att återgå till den sammanlagda hushållsinkomsten i stället för att ha individuella inkomstgränser avvisades. Ett konkret förslag fanns också i två moderata motioner vid utskottsbehandlingen. Detta förslag hade gjort det möjligt att utan ökade kostnader i statsbudgeten upphäva riksdagens tidigare beslut och återinföra behovsprövningen som baserades på hushållets samlade inkomst, men nej, så blev det inte. Än mer förvånande är att också Centern ställde sig avvisande och hoppade på det socialdemokratiska tåget. Därmed är majoriteten med Socialdemokraterna och Centerpartiet än en gång ett faktum. Talesmän från Centern berömmer sig ju allt som oftast över att vara konstruktiva. Jag undrar nu, Rigmor Ahlstedt: Jag trodde att Centern värnade om barnfamiljerna, och speciellt om de hushåll där en av föräldrarna är hemmavarande och själv tar hand om barnen. Även för den som är arbetslös eller studerar slår de individuella inkomstgränserna mycket hårt. Detta kunde rättas till, så att skevheterna åtminstone inte skulle bli så orimliga den 1 januari 1997 som de uppenbarligen blir om reglerna införs. Det hade varit konstruktivt, och det hade också visat att vi politiker är beredda att ta tillbaka förhastade beslut, om vi hade gjort någonting redan nu. Det är inte subventions och skattesystem som skall styra människors val av bostad. Enligt min och moderaternas mening är det hushållens efterfrågan - inte politikers styrning - som skall bestämma vad som skall byggas och hur mycket. Politikerna skall skapa goda villkor och förutsättningar så att människor har och får möjligheter till en utkomst av ett riktigt arbete. Det är viktigt att hushållen får en större ekonomisk självständighet. Därför behövs en växling bort från subventioner och bidrag till skattesänkningar för främst låg och medelinkomsttagare. Den grundsynen präglar moderaternas ekonomiska politik, och därför anser jag att boendets och byggandets villkor skall vara en del av den allmänna ekonomiska politiken. Dagens bostadsbidrag är ett tydligt exempel på den rundgång som präglar statens agerande gentemot familjer och enskilda. Det höga skattetrycket har drivit upp bostadskostnaderna samtidigt som inkomstbeskattningen lämnar för litet kvar av lönen att leva på. Målet bör naturligtvis vara att den enskilde skall kunna leva på sin lön utan att vara beroende av bidrag. Som ett led i en sådan utveckling bör en samordning av bostadsbidragen och övriga socialpolitiska åtgärder komma till stånd. Denna helhetssyn på de berörda hushållens totala ekonomiska situation är nödvändig för att växlingen av bidrag till sänkt skatt skall kunna startas. Statskontorets nyligen presenterade rapport kan vara en början till en sådan helhetssyn. Bostadspolitiska utredningens förslag om nya byggsubventioner skulle, som jag ser det, återigen belasta statens budget och ånyo skapa osäkerhet om vad som egentligen gäller. Pressen på produktionskostnaderna för byggandet skulle upphöra. Kommerskollegium, Konkurrensverket och NUTEK pekar i rapporten Byggsektorn - spelregler för ökad konkurrens just på det förhållandet att subventioner ökar byggkostnaderna. Därför menar jag att det enda rätta är att fortsätta minskningen av subventionerna i det framtida bostadsbyggandet samtidigt som fastighetsskatten avvecklas. På så sätt fortsätter saneringen av statsfinanserna, och räntan hålls därmed på en låg nivå. En låg ränta med fortsatt låg inflation är sammantaget den bästa medicinen för att hålla bygg och boendekostnaderna på en rimlig nivå. Frågor som också tas upp i detta betänkande, och där Moderaterna har reserverat sig, är kommunernas ansvar för bostadspolitiken, åtgärder mot segregation och frågan om bosparandet. I dessa avsnitt hänvisar utskottets majoritet till den bostadspolitiska utredningens remissrunda och till att eventuella förslag från regeringen bör avvaktas. Därför väljer också jag att här i mitt anförande endast ge några principiella synpunkter. Enligt min uppfattning omfattar inte kommunernas ansvar ägande och drift av bostadsföretag. Skulle dessutom en kommun gå i borgen för sitt bostadsbolag, uppkommer en jävssituation. På det sättet snedvrids den lokala konkurrensen. Genom det kommunala planmonopolet kan kommunen också styra tilldelningen av mark på ett sätt som motverkar verklig konkurrens. Det finns ett behov av att renodla det kommunala bostadspolitiska ansvaret till att avse enbart myndighetsuppgifter. De tidigare ideologiska felgreppen i bostadsbyggandet, där kvantitet gått före kvalitet, har format sterila och ensidiga bostadsområden som varit en del i uppkomsten av boendesegregation. För att i framtiden undvika att nya problemområden uppkommer, är det viktigt att ge bättre förutsättningar för ett varierat byggande. Upplåtelseformerna måste anpassas till efterfrågan. Kommunala bostadsföretag bör kunna säljas, så att kommunen kan ägna sitt ansvar åt kärnverksamheten omsorg och utbildning - nog så viktiga åtgärder mot segregation. Bosparandet anser jag, i likhet med vad bostadsutskottet och riksdagen tidigare slagit fast och regeringen efterfrågat, att staten på något sätt bör stimulera. En viktig del av en framtida hållfast och långsiktig bostadspolitik är nämligen att byggherren satsar ett större eget kapital, oavsett om han/hon som byggherre väljer att investera i hyreshusbyggande, eget hem eller bostadsrätt. En i grunden god fastighetsekonomi ger såväl för den boende i hyreslägenheten som för egnahems och bostadsrättsinnehavaren möjlighet till en över tiden överblickbar boendekostnad. Härmed yrkar jag bifall till reservation 5, samtidigt som jag naturligtvis ställer mig bakom övriga moderata reservationer och särskilda yttranden.

Herr talman! "Bostadspolitiken är en väsentlig del av samhällets välfärdspolitik. Att det finns goda bostäder i en god boendemiljö är av avgörande betydelse för människors levnadsvillkor. I ett gott samhälle skall barn och ungdomar få möjlighet att växa upp och utvecklas i stimulerande och positiva boendemiljöer." Detta är citerat ur Bostadsutredningens rapport. "Detta är en rättighet", fortsätter kommittén inför Det här är åsikter som jag tror att vi alla kan dela. Men hur blir det? Blir det mer än vackra och välformulerade ord i en utredning? Hur blir det för de enskilda människorna i vårt land? När jag just satt mig till rätta för att försöka samla tankarna och skriva ned dem inför den här debatten kring betänkandet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande ringer telefonen - som en väckarklocka skulle jag vilja säga. För vilken gång i ordningen så sker vet jag inte riktigt. Det handlar om samma problem för människor. Den här gången är det Lars i Trollhättan som ringer. Han vill att jag i dag skall berätta för er om hans familj - två makar, som båda arbetar, och tre barn. De bor i villa med bundet lån. Det handlar, som ni kolleger i bostadsutskottet mycket väl förstår, om de nya regler för bostadsbidragen som mött så stort motstånd. Det är ju många som mött beskedet att det blir försämrade villkor för deras del. Lars och hans familj saknade i första hand förhandsinformation, övergångsbestämmelser och rättvisa. Inga Berggren utmanade mig nyss och hade undringar, samtidigt som hon tillstod att Centerpartiet värnar om barnfamiljerna. En gång till talar jag om för Inga Berggren beträffande detta med att se över bostadsbidragen att jag, som jag ganska tydligt på ett mycket tidigt stadium i bostadsutskottet sade, inte är intresserad av att det bara handlar om en del av familjesituationen i Sverige. Detta har jag hela tiden stått fast vid. Vi i Centerpartiet vill ha en total översyn, om nu en översyn skall göras. Något annat tycker jag vore befängt. Då får vi ju bara ytterligare en orättvisa, och det ställer jag inte upp på. För att återgå till Lars i Trollhättan vill jag säga att jag faktiskt var glad över att jag kunde upplysa honom om att vi i dagens betänkande ger regeringen till känna att en utvärdering måste göras av effekterna av de nya regler som beslutats för bostadsbidragen att gälla fr.o.m. 1997. Om reglerna måste göras om skall de kunna tillämpas redan under bidragsåret 1997. Det måste i klartext betyda att arbetet med en utvärdering egentligen redan är igångsatt. Förslag till nya regler måste utarbetas på direkten, så att vi kan ta del av dem redan på bostadsutskottets första sammanträde i januari. Det är absolut nödvändigt. Det går inte att bara prata, skriva vackra ord och ha visioner om en framtida bostadspolitik, om vi inte samtidigt har bra instrument för att genomföra en sådan. Beträffande fastighetsskatterna delar jag faktiskt Inga Berggrens oro för hur det där är för människor - försämrade villkor och en försämrad ekonomi. En av mina första motioner här i riksdagen gällde den frågan. Jag är glad över att jag, som jag tycker, fått gehör för mina tankar och kommit en liten bit på vägen. Man får ju urholka stenen med droppen. Det största problemet är faktiskt att vi inte får några nya pengar tilldelade till bostadsutskottet, såvitt jag förstår. Ramen för vårt utgiftsområde har riksdagen redan beslutat om; detta innan vi debatterat området. Den debattordningen tycker jag också känns otillfredsställande. I Bostadsutredningens rapport sägs det: "Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar" - jag hoppas att Miljöpartiet hör detta - "och att boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar." Om vi menar allvar med detta måste det innebära att de ärenden som vi har i vårt utskott är ett högprioriterat område i framtidens politiska debatter, inte minst här i riksdagen. Den insikten värmer, eller hur? Tillbaka till dagens ärende. Från Centerpartiets sida vill jag uppmärksamma några områden där vi inte fått gehör, varför jag har reserverat mig. Det handlar om en samordnad planering för en bättre miljö och ekonomisk utveckling. Det handlar om jämställdhetsaspekterna i den fysiska planeringen samt om länsstyrelseanslagets utformning. Herr talman! Centerpartiet har i en motion till riksdagen lyft fram frågan om samordning mellan fysisk och ekonomisk planering. Vi vill ha ett ökat engagemang i planfrågor på den nationella nivån, men vi tycker också att Sverige skall vara pådrivande i EU. Vi vill ha utökade forskningsinsatser på det här området. I dag är det oklart vilket eller vilka organ som har ansvaret för frågor som gäller rumslig planering. Rumslig planering växer fram som ett nytt politikområde i EU. I Sverige har det arbetet, tyvärr, mötts med skepsis, kanske främst därför att vi har svårt att förstå innebörden. En politiskt sakkunnig på Inrikesdepartementet lanserade nyligen, såg jag, begreppet rumslig planering som "kommunalrådsplanering". Det förklarar kanske vad det handlar om, nämligen om att hålla ihop ekonomiska beslut så att de leder till en god ekonomi, hushållning, som medverkar till utveckling och som är förenliga med miljömålen. Herr talman! Jag tror att Centerpartiet i framtiden möts av bifall till en sådan motion, men i dag får jag yrka bifall till reservation 26, mom. 24. I jämställdhetsfrågorna slår vi i Sverige oss ofta för bröstet och tycker att vi är så väldans bra på det området. Men riktigt så bra är det inte. Det framgår när man tittar på verkligheten. Man missar faktiskt kvinnoorganisationerna, som är en enorm resurs i Sverige på det här området. I Centerns kvinnomotion föreslås att samtliga kvinnoorganisationer skall vara remissinstanser när det gäller planfrågor. Vi vill också att kvinnors erfarenheter tas till vara ännu mera i stads och regionplanering. Jag tycker att det är glädjande att Folkpartiet, Vänstern och Miljöpartiet i år håller med mig och yrkar bifall. Men, Inga Berggren, var finns ni moderater? Och var finns Socialdemokraterna i dessa frågor? Väntar ni till nästa år, eller diskuterar ni över huvud taget inte den frågan? Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation I en flerpartimotion har kravet på en översyn av länsstyrelseanslaget framförts. För närvarande tycker vi att man tar alldeles för litet hänsyn till befolkningstalen när man fördelar anslaget från staten. Den ordningen står i kontrast till hur man fördelar kommunoch landstingsanslagen. Detta är ett problem för de län som har en kraftig befolkningstillväxt. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom den reservationen, men jag avstår från att yrka bifall till den, eftersom jag faktiskt har fått signaler som tyder på att det finns en positiv vilja att förändra på detta område. Men jag kommer att noga följa den frågan. Jag skall be att få upprepa min inledning: Bostadspolitiken är en väsentlig del av samhällets välfärdspolitik. Det skall finnas bra bostäder i en bra miljö för barn och ungdomar. Men vuxna och även äldre skall ha ett bra boende. Vi i Centern anser att det skall finnas en valfrihet i boendeformer. Och det skall finnas en neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Dessutom tycker vi att det är viktigt att byggnaderna utformas utifrån ett estetiskt helhetsperspektiv. Och någon negativ segregation vill vi inte ha. Jag är övertygad om att vi kommer att få en mycket intressant debatt - och den har ju redan börjat - när vi skall börja utforma verkligheten kring Bostadsutredningens förslag. Till sist, herr talman, kan jag inte låta bli att undra hur det skall bli för Pelle som jag mötte på centralstationen här i Stockholm. Det var hans tillflyktsort när det blev för kallt att sova ute. Jag kan inte heller glömma besöket på Frälsningsarméns härbärge för uteliggare här i Gamla stan. Många av uteliggarna är unga kvinnor. Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla, även för Pelle och för övriga uteliggare. Jag kan bara konstatera att det inte är långt mellan Sagerska palatset och härbärget eller broarna. Och jag undrar ibland om vi verkligen tar ansvar för alla grupper i vårt samhälle.

Herr talman! Förhastade beslut, Rigmor Ahlstedt, som ger orimliga konsekvenser måste man kunna riva upp och göra något åt. Det är väl gott och väl med denna utvärdering som utskottet skriver är absolut nödvändig om man skall starta i år. Men vi hade möjlighet att i utskottet göra något redan nu. Det som händer med det förslag som kommer att träda i kraft den 1 januari är rent diskriminerande ting. Jag menar att det då hade varit rimligt att göra en återgång till de gamla reglerna. Jag kan hålla med om att det finns många skevheter i förslaget. Men rent diskriminerande utfall borde det ju inte ha varit så svårt att ställa till rätta. Varför tog Rigmor Ahlstedt inte den chansen?
Herr talman! Jag tar inte sådana chanser som jag vet skapar orättvisa för ytterligare grupper. Det trodde jag att Inga Berggren hade förstått. Men vad jag inte förstår är varför Moderaterna, som talar så väl för att vissa grupper i Sverige inte skall lida, vill skära ned bostadsbidragen. Det är ju detta som är problemet. Man kan inte gå ut och lova människor att det blir alldeles så bra kortsiktigt när man faktiskt tar bort pengarna från detta område. Det är ju detta som är det stora problemet. Jag tycker att vi lurar folk om vi går ut och säger att det blir precis som det alltid har varit, eftersom det inte kommer att bli så i framtiden.
Herr talman! Rigmor Ahlstedt, problemet är inte att man skär ned bostadsbidragen. Problemet är i stället att vi har alldeles för höga skatter, så att människor inte kan leva på sin lön, och det blir en evinnerlig rundgång i systemet. Det är ju en sådan sak som aviseras i Statskontorets rapport och som kan vara en första början till att sammanföra och diskutera kring de orimligheter som kommer ut av ett sådant system som vi har i Sverige. Jag väntar mig att man skall kunna göra något åt detta. När det gäller fastighetsskatten, Rigmor Ahlstedt, är det väl i och för sig bra att man gör vissa analyser av det system som finns i dag. Men det behövs mycket mer. Har Rigmor Ahlstedt inte lyssnat på de permanent boende människorna ute i de attraktiva områdena, som där också har sin utkomst och nu står inför valet att de kanske inte kan bo kvar på grund av att de inte klarar av att betala den skyhöga fastighetsskatten.
Herr talman! Vi har hört det förr: Lägre skatter, så blir det bra i Sverige! Men Moderaterna talar inte ett dugg om höga avgifter och om borttagandet av bidrag från de människor som verkligen har behov av att vi solidariskt går in och styr. Jag hoppas verkligen att svenska folket skall inse vad Moderaterna gör för rättvisan i Sverige - inte ett skvatt. De bara slår vakt om någon enskild grupp. Beträffande fastighetsskatten i de attraktiva områdena delar jag helt Inga Berggrens farhågor. Jag skulle faktiskt vilja råda henne att läsa min motion från allmänna motionstiden från första året som jag var i riksdagen. Jag sade just att vi nu är på väg. Det tycker jag är väldigt bra. Precis som Inga Berggren säger skall inte de som är näringsidkare ute i skärgården och ute i andra attraktiva områden behöva lida för att deras fastigheter har god utsikt. Det lever man ju inte på. I det fallet är vi överens. Men jag tycker att Inga Berggren skall svara på varför Moderaterna vill skära ned på anslaget till bostadsbidragen om ni anser att människor behöver dem.

Herr talman! Först vill jag uttrycka det positiva i att bostads och näringsminister Jörgen Andersson närvarar vid debatten. Vi är inte så vana vid att statsråden närvarar i kammaren så ofta. Det beslut som fattas på det bostadspolitiska området kommer att påverka människors ekonomiska vardag i allra högsta grad. Folkpartiet anser att det därför är extra viktigt att de politiska besluten ger hyggliga grundförutsättningar för människor i deras planering. Den parlamentariska utredningen om bostadspolitiken som nyligen har slutförts ger möjlighet till sådana förutsättningar. Detta är viktigt och gäller också för bostadsmarknaden i övrigt. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och långivare behöver beslut som är någorlunda långsiktiga. Syftet med bostadspolitiken bör ju vara att alla skall få tillgång till en bra bostad. Men önskemålen och behoven varierar, inte bara mellan olika människor utan också mellan olika perioder i en människas liv. Det som är nödvändigt för den som är äldre kan vara onödigt för den som är ung. Därför är det viktigt att vi har ett varierat bostadsbestånd både när det gäller storlek och standard. Valfriheten måste värnas och olika upplåtelseformer stimuleras. Herr talman! Jag skulle vilja säga något om bostadssegregationen i samhället. Inledningsvis kan jag konstatera att det också rådde stor enighet om att detta är viktigt i den parlamentariska utredningen. Genom samhällsutvecklingen och bostadspolitikens utformning under framför allt 1960-talet skapades stora opersonliga bostadsområden utanför alla större städer i landet. Där finns brister i miljön, dålig service, bristande underhåll av fastigheter och invånare som känner sig otrygga. Invånarna i de här områdena har generellt sett lägre inkomster, kortare utbildning och sämre hälsa. Besparingar som i många andra stadsområden inte påverkar verksamheten kan här leda till helt oacceptabla effekter. Många av dessa miljonprogrammets bostadsområden tycks ha kommit in i en nedåtgående spiral med stor in och utflyttning, många familjer med låga inkomster, socialbidragstagare, arbetslösa, stor andel ensamstående med barn och invandrare som kanske ännu inte helt har etablerat sig i det svenska samhället. Samtidigt är inte all segregation negativ. Den kan ha naturliga förklaringar genom att människor väljer att bo nära anhöriga och vänner. Men ibland finns det en tendens att sopa de här problemen under mattan, och där vill jag kraftigt markera att detta är något mycket negativt. Därför är det bra att den parlamentariska utredningen har tagit upp detta i tämligen stort samförstånd. Internationellt har det visat sig att om samhället inte går in och agerar kan kostnaden bli stor senare. Vad kan man då göra? När man t.ex. projekterar bostadsområden bör man blanda egnahem, bostadsoch hyresrätter i olika storlekar. I befintliga bostadsområden går det ofta att förtäta bebyggelsen med t.ex. småhus. Fastighetsägare i försummade bostadsområden i storstäderna bör ta större ansvar. Genom varsamma renoveringar av fastigheter och närmiljö i samförstånd med hyresgästerna kan man åstadkomma en bättre och attraktivare boendemiljö. För att ett bostadsområde skall bli attraktivt är det viktigt med ett bra och självklart serviceutbud och närhet till arbetsplatser. Därför bör man försöka uppmuntra etableringar av olika servicenäringar och även nya arbetsplatser i bostadsområden som har ett dåligt serviceutbud. Folkpartiet tog i regeringsställning initiativ till en ny storstadsutredning. Den blir en uppföljning av den förra storstadsutredningen som belyste förhållandena i mitten av 80-talet. Här kommer man också att närmare analysera bostadssegregationen och föreslå åtgärder. Herr talman! Jag vill nu gå över till att tala om reservation 1 från Folkpartiet. Jag vill ta upp åtgärder mot radon i bostäder. Folkpartiet har i motioner och i reservation 1 tagit upp att vi tycker att ambitionsnivån när det gäller kartläggning, information och saneringsåtgärder mot radon är alltför låg i dag. Olika åtgärder måste därför vidtas för att öka aktiviteten på området. Det bör bl.a. prövas att införa ett system med intyg från kommunerna om att ett hus inte ligger i ett riskområde och inte är uppfört med ett radonavgivande material. Man skall se till att man kan kartlägga detta bättre. Vidare bör krävas att kommunerna mer strikt tilllämpar de gränser för sanitär olägenhet som Socialstyrelsen fastställt. Av största vikt är givetvis att de bostäder där höga radonhalter uppmätts snarast åtgärdas. Det statliga bidraget utgör en viktig och nödvändig stimulans för att påverka de berörda fastighetsägarna att vidta åtgärder. De förbättrade bidragsvillkor som gällde under den borgerliga regeringstiden resulterade i att antalet åtgärdade bostäder påtagligt ökade. Det är mot denna bakgrund förvånansvärt att regeringen nu genom en neddragning av anslaget för bidragsverksamheten aviserar en sänkt ambitionsnivå på området. Vi i Folkpartiet tycker att det verkligen behövs en återställare här. Vi förordar att det maximala bidraget bör återställas till den nivå det hade under den förra regeringsperioden. Då låg det på 25 000 kr i stället för Herr talman! Jag vill då gå över till en annan del av reservationen. Det handlar om bostadsbidragen. Till bostadspolitikens sociala dimension hör också ett system med bostadsbidrag. Det är ett system som visserligen är behäftat med en del nackdelar, t.ex. inkomstprövning och bidrag till höga marginaleffekter för vissa grupper. Samtidigt är den utjämnande effekten mycket stark. Bostadsbidragen spelar en viktig roll, särskilt i ett läge när bostadssubventionerna sänks. I det här betänkandet föreslås en snabbutvärdering av de regeländringar som utskottet vidtog i maj i år. Folkpartiet stöder en utvärdering, även om vi tycker att utskottsmajoriteten har agerat senfärdigt. Redan vid behandlingen av Förslag till nya regler för bostadsbidrag våren 1996 föreslog vi i Folkpartiet att reglerna skulle revideras i vissa avseenden för att mildra effekterna för barnfamiljerna. Denna vår uppfattning står fast. Jag har därför i min reservation avseende anslagsfördelningen för området ställt mig bakom motionsförslaget som innebär att en sådan justering av reglerna kan åstadkommas. Under november månad försökte fyra partier i utskottet att åstadkomma ett initiativ. Då hade rapporterna kommit till försäkringskassorna om att det som två partier varnade för i maj höll på att ske. Trots det avvisade majoriteten i utskottet förslaget att ett initiativ skulle tas och att detta skulle kunna justeras snabbare. Nu går vi på andrahandsalternativet, dvs. att en utvärdering sker. Men jag tycker ändå att det bästa man kan göra är att rösta på Folkpartiets reservation 1. Då kan en snabbare förändring åstadkommas under den period analysen sker. Detta sker via omfördelning inom ram. Herr talman! Slutligen vill jag säga något kort om ett bostadsområde i Malmö som heter Holma. Där har de boende lyckats sänka sin hyra genom att överta en del av fastighetsunderhållet. Detta gick dock inte enligt Riksskatteverkets regler. Vi i Folkpartiet tycker att man måste underlätta möjligheter för hyresgästerna att ta över en del av underhållet och därigenom sänka sin hyra. Utskottet är också inne på samma tanke. Men i ett särskilt yttrande betonar vi i Folkpartiet och kd att vi förutsätter att en sådan utredning går snabbt och kan lägga fram förslag redan i början av nästa år. Till slut vill jag yrka bifall till Folkpartiets reservation 1 och till flerpartireservationerna 16 och 28.

Herr talman! Först vill jag framföra mitt missnöje med att detta kallas för en budgetdebatt. Utgiftsramen för område 18 är redan fastlagd i riksdagens kammare. Bostadsutskottets möjligheter att förändra inom den ramen är naturligtvis marginell. Vi får därför kalla det för ett rejält eftersnack, kort och gott. Med anledning av detta tänker jag inte kommentera hela budgeten utan bara två viktiga delar där jag tycker att finansutskottet och senare riksdagen gjort rejäla misstag. Det ena gäller bostadsbidragen, och det andra gäller bidraget att förbättra inomhusmiljön i daghem, skolor och bostäder. Den kraftiga neddragningen av bostadsbidragen är fel på flera sätt. Den är ett brott mot skattereformens intentioner där det sades att barnfamiljer och låginkomsttagare skulle kompenseras med höjda barnbidrag och höjda bostadsbidrag. Barnbidragen ligger fortfarande kvar på 1990 års värdenivå, och bostadsbidragen sänks i två omgångar med nästan 30 %. I en LO-rapport kunde man nyligen läsa att under 1989-1994 ökade den disponibla inkomsten för den rikaste tiondelen av befolkningen med 17 %, och den fattigaste tiondelen minskade sin disponibla inkomst med 27 %. Att sedan i budgetsaneringsprogrammet påstå att alla har fått vara med att rättvist betala sin del är naturligtvis kvalificerat nonsens. Boendekostnaderna är en av de största påverkansfaktorerna. Att då göra så kraftiga ingrepp i bostadsbidragen visar på svag insikt och dålig analys av verkligheten. Inriktningen av de regelförändringar som gjorts i bostadsbidragen är i sig inte helt fel. Men att sänka nivåerna i systemet så drastiskt är oacceptabelt. Regeringens konsekvensanalys och presentation av förändringarna som gjordes under våren var under all kritik. Det gjorde det naturligtvis lättare att köra igenom beslutet i utskottet. Antingen mörkade man för att inte visa att förändringarna skulle få drastiska följder, eller så är det så illa som när en talesman för Socialdepartementet gick ut för några veckor sedan och sade: Blev det så drastiska förändringar! Det hade vi ingen aning om! Konsekvensanalyser liknande de som Postens ekonom Pia Nilsson presenterat skulle naturligtvis gjort de kraftiga förändringarna omöjliga att genomföra för bostadsutskottet. Tyvärr var det mest intressanta i utskottets hantering av frågan hur mycket varje förändring i bidragssystemet skulle minska statens kostnader. Bostadsbidragstagarens situation var inte lika intressant. 1999, som redan beslutats, urholkar värdet av bostadsbidragen med ytterligare 1 miljard, allt enligt siffror från Socialdepartementet som ännu inte presenterats. I bostadsutskottet ställdes ungdomsbostadsbidraget mot ytterligare nedskärningar för barnfamiljerna. Det är ett orimligt val som visar att det i första hand inte är regelsystemet i sig utan den kraftiga besparingen i kronor och ören som är det största felet. Bostadsbidraget för ungdomar blev kvar, vilket var bra. Men systemet måste göras om. I dag är det ett utpräglat system för dem som studerar. Ungdomar med låga löneinkomster klarar inte sitt uppehälle med dagens system. Inte i något inkomstläge eller på någon hyresnivå blir den disponibla inkomsten efter hyran mer än 2 000 kr. För studerande tillkommer sedan studiebidraget, eftersom det inte är bidragsgrundande. Detta måste rättas till. Det kan inte var meningen att ungdomar som jobbar med låg inkomst, 7 000 8 000 kr i månaden, skall behöva söka socialbidrag som komplement för att klara sina boendekostnader. Då saknar ju bostadsbidraget sin funktion. Det finns förslag till hur man kan lösa problemen. För att få rimlighet i fler inkomstlägen där man klarar sin ekonomi med enbart bostadsbidrag som komplement behöver ungdomsbostadsbidraget förstärkas. I debatten påstås det att om bara räntan faller sjunker boendekostnaderna drastiskt. Visst är det bra att räntorna faller. Men det löser långt ifrån alla problem. Med dagens nästan nollprocentiga inflation blir varje hyreshöjning en real höjning och varje nedtrappning av räntesubventionerna en ökad boendekostnad. De stora vinnarna när det gäller sänkta räntor är människor med stora låneskulder och en god ekonomi, de som kan planera sina omsättningar av lån och i raskt takt amortera sin låneskuld. Detta gäller nog inte i de flesta situationer där de som är beroende av bostadsbidrag befinner sig. I ett av de värsta exemplen i Pia Nilssons beräkningar beskrivs situationen för en trebarnsfamilj. Endast mannen jobbar, och han tjänar 200 000 kr om året. De bor i en villa på 150 kvadratmeter med en skuld på 500 000 kr, och tyvärr är lånen bundna till 1999. De förlorar sammanlagt ca 30 000 kr per år med de besparingar som görs under 1996 och 1997. Då är även matmomssänkningen inräknad. Att minska den disponibla inkomsten så drastiskt är ett orimligt beslut av regering och riksdag. Nu skall det nya systemet utvärderas innan det ens trätt i kraft. Det är trots allt bra. Det är ett erkännande av att något har gått snett och fått orimliga konsekvenser. Men en utredning hjälper inte de hushåll som får sina disponibla inkomster kraftigt reducerade. Det kommer att märkas redan i januari när avin med bostadsbidraget dimper ner i brevlådan. Hur länge skall de sedan behöva vänta på att få sin situation förändrad? Byråkratins kvarnar mal långsamt. Det enda rimliga och vettiga i den här situationen hade naturligtvis varit att låta de gamla reglerna gälla tills översynen av de nya reglerna blivit klar, förutom regeln om att bidragen även då skulle ha varit preliminära. I Vänsterpartiets alternativa budget fanns det utrymme för ett sådant handlingssätt, eftersom vi avsatt 850 miljoner kronor mer än regeringen för bostadsbidragen. Bostadsbidragssystemet behöver tillföras nya medel. Översynen av systemet kommer att skapa nya förutsättningar för en del bidragstagare, men på de andra bidragstagarnas bekostnad. När det gäller bidragen för att förbättra inomhusmiljön i skolor, på daghem och i bostäder har regeringen tillsammans med Centerpartiet gjort ett val. Man avbröt den nödvändiga satsningen och satsar i stället på generella skattelättnader för allsköns husreparationer oavsett ändamål eller inriktning. Nya verandor på fritidshus eller ombyggnationer med sikte på ökad bekvämlighet fick gå före fortsatta satsningar på att förbättra barnens möjligheter att slippa vistas i sjuka-hus-miljöer. Många kommuner brottas med ekonomiska problem och anser sig inte ha råd att åtgärda dessa problem enbart med egna medel. 3 miljarder kronor i skatteavdrag gick bra, men att fullfölja satsningen på att förbättra inomhusmiljön för våra barns skull med 600 miljoner kronor var omöjligt. För att belysa problemen och försöka övertyga om nödvändigheten med en fortsatt satsning på att få bukt med sjuka-hus-problemet lyfter jag fram några fakta. Inomhusmiljön är en av våra viktigaste miljöfrågor. Vi vistas 90 % av vår tid inomhus, och barnen allra mest. Allergier och överkänslighet har fördubblats varje decennium sedan 1960-talet. En del av denna ökning tillskrivs vår alltmer dåliga inomhusmiljö. Forskningen visar att barn är betydligt känsligare för miljöföroreningar än vuxna och att barn reagerar tidigt på en dålig miljö. Man räknar med att mellan 600 000 och 1 miljon människor bor i dåliga inomhusmiljöer, och dessutom dör ca 1 200 människor årligen med astma och allergiliknande sjukdomar som direkt eller indirekt dödsorsak. Dagissjukan och kontorssjukan dök upp på 70 talet och har skapat många problem i lokaler där barn vistas och på arbetsplatser. Problemet med sjuka hus är en tickande bomb. Byggbranschen startade en folksjukdom. Det är bara att beklaga regeringens och Centerns dåliga insikt om problemet och att man i stället valt andra åtgärder. Här tycker jag att statsministerns ord om att ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle klingar falskt. Vänsterpartiet har naturligtvis i sin budget avsatt medel för åtgärder som syftar till en fortsatt förbättring av inomhusmiljön. En rad motioner om bostadspolitikens innehåll behandlas också i utskottets betänkande. Vänsterpartiet har avstått från att skriva sådana motioner, eftersom den bostadspolitiska utredningen skulle presentera sitt slutbetänkande i november. Vänsterpartiet avvaktar remissbehandlingen och regeringens proposition. Vad vi däremot ställer krav på gäller de frågor som den bostadspolitiska utredningen på grund av direktiven inte fick fundera över, nämligen utvecklingen från 1989 och fram till i dag, skattereformens effekter på boendekostnader och budgetsaneringens effekter. Det gäller då inte bara den nuvarande regeringen utan även den borgerliga regeringen. Där saknas en analys av fördelningseffekterna mellan boendeformerna och inte minst mellan de olika inkomstklasserna. Höjda hyror realt med 40 % under den tiden är ett resultat. Den utvecklingen tycks inte stanna upp. 1997 blir hyreshöjningarna i genomsnitt 3 % - en real höjning, eftersom inflationen i det närmaste är obefintlig. Om regeringen inte lyfter fram dessa frågor i sin proposition finns det ingen grund för en bostadspolitik med sociala förtecken. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer från Vänsterpartiet, men nöjer mig av tidsskäl med att yrka bifall till reservationerna 6, 9,

Herr talman! Så som den nya budgetprocessen fungerar har det inte varit möjligt för mig att i det här skedet reservera mig för 600 miljoner kronor till allergisaneringsbidrag och för 5 miljoner kronor till radonbidrag i enlighet med vårt förslag till budget. Eftersom riksdagen har avslagit ytterligare medel till utgiftsområde 18 måste prioriteringar ske inom utgiftsområdet, vilket i sin tur skulle kräva ett helt nytt budgetförslag från vår sida. I stället återkommer vi i samband med vårpropositionen 1997 i fråga om bl.a. I den bostadspolitiska utredningen - några av oss som nu finns i denna kammare har suttit med där - var vi överens om det mesta, med undantag av Moderaternas representant och i slutet delvis också av Vänsterns. I mångt och mycket handlar det om en ny syn på bostadspolitiken. Det handlar alltså om att i första hand omprioritera till redan byggt bestånd av bostäder, sanera och förbättra samt skapa förutsättningar för ekologisk och ekonomisk långsiktighet, liksom om integration och attraktion - ja, helt enkelt om att satsa mera på boendet och på bostadsområden som redan finns än på nyproduktion. Rätten till ett hem, som vi hävdat internationellt, skall gälla alla här hemma, särskilt de hemlösa. Många motioner har anknytning till de frågor som vi behandlade i utredningen. Den samsyn som vi där, trots olika utgångslägen, lyckades formulera kring bostadspolitiken i dess helhet är självklart ett resultat av kompromisser. Jag anser att skärpningar i betänkandets skrivningar i en del fall är på sin plats, eftersom kompromissandet i utredningen har vattnat ur en del förslag och eliminerat själva förändringskraften. Efter remissförfarande och propositionsskrivande finns kanske risken att det inte är så mycket kvar av förslagen. Jag säger detta på grund av de återkommande hänvisningarna i betänkandet till den bostadspolitiska utredningen. Herr talman! Jag går nu över till Miljöpartiets reservationer i betänkandet. 1. Radonet i bostäder och i dricksvatten från egna brunnar är ett väldigt allvarligt problem. Miljöpartiet vill minst ha kvar bidraget på nuvarande nivå, vilket innebär en förstärkning med 5 miljoner kronor till den preliminära anslagsberäkningen för 1998 och 1999. 2. Vi vill ge kommunerna möjlighet att införa kommunala lägesavgifter för att kunna begränsa företagsetableringar i centrum. Utvecklingen har visserligen avstannat när det gäller kontoriseringen, men kommunerna bör ges ett verktyg som - om det behövs - hjälper till med att i stället befolka och "bostadisera" innerstadsdelarna. 3. I tre motioner har vi från olika utgångspunkter försökt ge förslag och komma med motstrategier som kan minska segregationsproblemet i de mest utsatta bostadsområdena. Det handlar om att flytta ut delar av högskoleutbildningen, inrätta fler samlingslokaler, satsa på s.k. ekostadsdelar, förbättra utemiljön, fullfölja allergisaneringsprogrammet, lyfta den konstnärliga utsmyckningen, sätta in åtgärder mot värdar som diskriminerar invandrare, förbättra boendeinflytandet, delaktigheten och självförvaltningen, stimulera fritidsverksamheten, variera hustyperna, tillåta s.k. frizoner från vissa statliga regler m.m. De här förslagen skall ses som idéer och uppslag, prövade och oprövade, för att stimulera och peka på möjligheter i förändringsarbetet. Varje förändringsprocess måste självfallet sedan utgå från de önskemål som de boende själva har. Det är den grundläggande förutsättningen för framgång för de kommunala utvecklingsprogrammen. 4. Vi i Miljöpartiet vill avveckla generella subventioner till ny och ombyggnad av bostäder och i stället lägga tyngdpunkten i statens subventioner inom bostadssektorn på bostadsbidragen, som hittills visat sig träffsäkra och som kunnat ge en bra fördelningspolitisk profil. Under en övergångsperiod anser vi dock att vissa speciellt regionalt/socialt villkorade och miljövillkorade investeringsbidrag skall kunna utgå - inte bara, menar jag, enligt strikt gällande miljölagstiftning utan också med försiktighets och substitutionsprinciperna som vägledande, alltså projekt i framkanten på utvecklingen. Vi anser också att det nu är dags att lyfta de estetiska värdena. Varje större ny och ombyggnad bör villkoras med minst 1 % i konstnärlig utsmyckning. Denna procent har funnits med som en rekommendation sedan 1937 och har mer eller mindre, mest mindre, följts av stat, landsting och kommuner. De vackra husen med harmonierande former och material, hus som t.ex. har ögon, inte bara tomma hål - hus omgivna av en skön närmiljö - har stor betydelse för trivseln i våra bostadsområden. Som villkor för statligt stöd vid ny och ombyggnad av offentliga lokaler, hyresbostäder och bostadsrätter kräver vi därför att minst 1 % av investeringskostnaderna avsätts till estetisk utformning. Att komma dithän skulle betyda mycket för våra arkitekter, konstnärer och konsthantverkare och inte minst för de boende själva. Det har nu under lång tid byggts alldeles för mycket fult, slarvigt och själlöst. Arkitekten måste alltså får tillbaka möjligheten att "signera" sina hus. 5. Vi i Miljöpartiet har klart prioriterat allergisaneringsbidraget framför generella ny och förbättringsstöd. Däremot ställer vi i en reservation gemensamt med Centern, Folkpartiet, Vänstern och Kristdemokraterna upp på kravet att redan påbörjade projekt skall kunna slutföras i en takt som inte riskerar kvaliteten på arbetet. Det innebär att slutdatum för färdigställandet flyttas fram ett år för respektive stöd. I ett särskilt yttrande har jag och Owe Hellberg, Vänstern, samtidigt påpekat att regeringen inte kan gömma sig bakom påståendet att det saknas medel till allergisaneringsåtgärder. De arbetsmarknadspolitiska medlen räckte till ytterligare påbackning med Nu finns det också pengar till studentbostäder. Det handlar alltså om prioriteringar. Regeringen anser tydligen inte att satsningen på att allergisanera skolor, daghem och bostäder - dvs. barnens hälsa - är tillräckligt viktig. Jag behöver inte här upprepa situationen vad gäller utbredningen och utvecklingen av astma, allergier och annan överkänslighet bland framför allt barn. Är det inte vår förbaskade skyldighet att ta ansvar? Jag undrar inte, utan jag påstår det. Eventuellt överblivna medel från förbättringsbidragen bör därför självklart flyttas över till allergisaneringsbidraget. Jag förutsätter dessutom att regeringen omprövar sitt tidigare ställningstagande och återkommer med ett förslag om en utökad ram för allergisaneringsbidraget med minst 600 miljoner kronor. 6. Bosparande är ett viktigt framtida sparande, anser jag, speciellt för ungdomen. Men det måste då, enligt min mening, kopplas till sparsystem med mycket låga eller inga räntor på det sätt som t.ex. JAK-banken i Sverige arbetar och så som de framgångsrika tyska bosparkassorna fungerat under närmare 70 år. I den bostadspolitiska utredningen kom vi inte riktigt ända fram. Bospararna får visserligen genom utredningens förslag en tryggare och starkare ställning. Men det som fattas är någon form av stimulans, som kan få bosparandet att bli en prioriterad sparform, att få bostadssektorn att bli en robust del av vår nationella ekonomi. Det gäller att från samhällets sida premiera sparandet framför lånandet. Det är en viktig princip, anser jag. Jag har i det här sammanhanget också ställt mig bakom yrkande 9 i Vänsterns partimotion angående reglerna för ungdomsbosparandet. Sparformen, om den skall fortsätta i nuvarande form, måste knytas hårdare till utgifter för boendet och inte kunna utnyttjas till annat. 7. Herr talman! Utvecklingen mot ett ekologiskt anpassat byggande går alltför långsamt. Trots en lång rad lyckade exempel sker fortfarande huvuddelen av bostadsproduktionen på ett sätt som inte tar till vara möjligheterna till miljöanpassnig. Därför måste staten ge ett fortsatt utökat stöd till ekologiskt experimentbyggande. Ny kunskap behöver tas fram, utvärderas och spridas. Det gäller förnybara energislag, sol, vind, vatten och biomassa, och kombinationer av dessa. Det handlar om nygamla miljöriktiga material, olika kretsloppsanpassade va-system och hur man bäst placerar bostäderna i förhållande till mark, väder och vind och behov av infrastruktur. Byggforsknigsrådet har en viktig uppgift att fylla både vid utvecklandet av framtidens boende och vid informationsspridningen. 8. Jämställdhetsaspekter skall vägas in i all fysisk planering, inte minst vid ny och ombyggnad av bostäder och bostadsområden. Centern, Folkpartiet, Vänstern och Miljöpartiet har en gemensam reservation om vikten av att kvinnoperspektivet inte längre negligeras. I den bostadspolitiska utredningen finns ett särskilt kapitel om jämställdheten där man inte tvekar om det viktiga med jämställdhetsfrågorna och kvinnors inflytande. Ordet "bör" har i utredningen bytts ut mot "skall". Jag känner mig faktiskt skyldig till det. Det kan synas som en bagatell, men det är i själva verket avgörande för hur vårt framtida boende skall planeras. 9. Fonden för fukt och mögelskador har en viktig funktion att fylla. Vart tionde småhus räknar man med har problem med fukt och mögel. Under en tid fram till den förste oktober i år har det utgått ett särskilt bidrag för att minska självrisken. De pengarna, 40 miljoner kronor, togs ur den stora överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om allergisaneringsbidraget och hade effekt, men det var inte tillräckligt. En fukt och mögelskada kostar ofta stora pengar att åtgärda, och dagens regler är utformade så att många fastighetsägare helt enkelt avstår från att vidta åtgärder. Självrisken bör därför, som vi föreslår i vår partimotion, maximeras till 50 % av reparationskostnaden. Omläggningen av stödvillkoren bör finansieras inom den ekonomiska ramen för stödet från fonden. Dessutom måste man satsa på mer information om stödmöjligheten. Människor i s.k. mögelhus skall inte behöva försöka dölja sina problem - i stället skall samhället göra det möjligt för de utsatta att snabbt kunna åtgärda skadorna och komma tillrätta med orsakerna. 10. Till sist, herr talman, vill jag nämna bostadsbidragen och förändringen av dessa. I våras var jag med på ytbegränsningarna för att på så sätt hjälpa ungdomarna att få stöd i sitt boende. Vad gäller inkomstgränserna var vi flera som insåg att de skulle slå förfärligt snett. Problemet är som alltid att beslut som inte föregås av tillräckliga konsekvensbeskrivningar lätt får effekter som ingen vill eller kan ta ansvar för. Jag tillhör dem som kräver en sådan här konsekvensbeskrivning och utvärdering, inte minst för barnens skull. Barnkonsekvensbeskrivningar skulle vi för övrigt ha med i de flesta beslut vi fattar här i riksdagen. Om det visar sig att det enda sättet att undvika de värsta avarterna är att i stället göra en tillfällig och generell sänkning av alla bostadsbidrag så är det bättre än att någon drabbas på ett fullständigt oacceptabelt sätt, enligt min mening. Med detta, herr talman, yrkar jag särskilt bilfall till reservationerna nr 3, 15, 21, 24 och 28. Självklart står jag även bakom de övriga reservationer och särskilda yttranden som jag har skrivit under.

Herr talman! Samhällsplaneringen är ett viktigt instrument för samhällets utveckling. All samhällsplanering måste ske i överensstämmelse med en ekologisk helhetssyn så att tillgång till frisk luft, rent vatten, ostörd natur och åkermark för livsmedelsproduktion säkerställs liksom en långsiktigt god hushållning med naturresurser och skydd av natur och kulturlandskapet. Planeringen skall också utgå från respekten för det enskilda ägandet, och besluten skall läggas så nära människorna som möjligt. Bostaden spelar en mycket central roll i människors liv, och en boendemiljö med hög kvalitet är viktig för människors levnadsvillkor och välbefinnande. Målsättningen för bostadspolitiken skall vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Boendepolitiken skall fokuseras på de boende och allas rätt till ett hem och särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Så här tycker kristdemokraterna och så säger man också i den bostadspolitiska utredningen. Som vi väl känner till har produktionskostnaderna och därmed boendekostnaderna under senare år skjutit katastrofalt i höjden. Det finns hushållsgrupper som har en mycket svår ekonomisk situation. Detta gäller framför allt barnfamiljer och ensamstående föräldrar med barn, liksom de äldre ensamstående pensionärerna. Arbetslösa och ofrivilligt deltidsarbetslösa med låg inkomst är också en utsatt grupp. Ett nytt system för bostadsfinansiering trädde i kraft den 1 januari 1993. Det gamla systemet ledde till en ohållbar belastning på statsfinanserna samtidigt som incitament att hålla nere produktionskostnaderna var lika med noll. Reglerna inbjöd snarare till att driva upp produktionskostnaderna. Större familjer lockades att bygga rymligt med möjlighet till eget rum för varje barn i skolåldern. Det har för övrigt varit en vedertagen princip sedan 1986. Den principen ligger fortfarande fast. Något annat sägs inte i propositionen. Men klarar vi verkligen det i framtiden? De bostäder som byggs i dag har fortfarande, trots den ekonomiska krisen, för höga produktionskostnader och byggs huvudsakligen i storstäderna och i tillväxtregionerna. Trots det statliga stödet med räntebidrag blir månadskostnaderna så höga att bara välbeställda hushåll har råd att flytta in. Ur fördelningspolitisk synvinkel är det mycket tveksamt att med generellt produktionsstöd subventionera boendet för betalningsstarka hushåll på ett fåtal platser i landet. Vi kristdemokrater menar därför att räntebidragssystemet skall bort snarast. Vi har dessutom förordat en snabbare avvecklingstakt av räntebidragen samtidigt som vi vill sänka fastighetsskatten med motsvarande belopp. Dessutom vill vi med ett utökat bostadsbidrag - med ytterligare cirka drygt 1 miljard - rikta detta till de sämst ställda med huvudinriktning på familjer och ensamstående med barn. De förslagen har vi finansierat i vårt eget budgetalternativ som tyvärr redan har avslagits med de ekonomiska ramar som majoriteten s och c har fastlagt. Herr talman! Beslutet om nya regler för bostadsbidrag med ikraftträdande den 1 januari 1997 utgör ett trendbrott när det gäller boendestödet till barnfamiljer och hushåll med låga inkomster. Det gäller således besluten om individuella inkomstgränser och begränsningen av den bidragsgrundande bostadsytan. Beslutet innebär att man inte behandlar hushåll med lika boendeförhållanden och samma inkomster likvärdigt. Vi diskriminerar hushåll där endast ena parten står för inkomsten. Det går dessutom stick i stäv mot ambitionen att minska de generella bostadssubventionerna och i stället rikta stödet till särskilt utsatta grupper. De som valt eller på grund av brist på jobb tvingas att avstå från arbete straffas av regeringen med lägre bostadsbidrag. Det går också att tolka beslutet som att man helt enkelt vill styra familjer med låga inkomster till hyreslägenheter. Oavsett vilka förmyndaraktiga beslut den nuvarande regeringen fattat och kommer att fatta vet vi att dagens familjer kräver större möjligheter att själva utforma sin vardag, både när det gäller boendet och vilken barnomsorg man vill ha. Vi anser att beslut alltid skall fattas på en nivå som ligger så nära individen som möjligt. Det är oftast den nivån som har den bästa kompetensen. Redan i maj månad protesterade vi kristdemokrater mot de nya reglerna som beslutades. Då var vi nästan ensamma i vår kritik. Vi varnade för att den beslutade ytbegränsningen skulle komma att slå hårt mot hushåll med låg inkomst och stor försörjningsbörda. Särskilt hårt drabbas dessutom villahushåll, eftersom inte längre hela räntekostnaden får räknas med som boendekostnad. En reducering sker nämligen med 3 %. Här förlorar man sammanlagt upp till 1 I dag förstår t.o.m. Socialdemokraterna och Centern att många barnfamiljer, ensamstående med barn och studerande kommer att tvingas att lämna sina egnahem. Alternativet blir att flytta till hyreslägenheter med mindre bostadsyta men med samma eller kanske högre boendekostnad för att få behålla sitt bostadsbidrag. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Det som troligen slår hårdast mot många familjer är att inkomstuppdelningen mellan makarna nu också skall styra bostadsbidraget. Om den ena maken inte tjänar någonting medan den andra står för hela familjeinkomsten, förlorar familjen ytterligare upp till 1 000 kr i månaden i bostadsbidrag jämfört med om båda makarna har en likartad men fortfarande låg inkomst. Det handlar naturligtvis om ideologi när man så totalt omöjliggör för någon av föräldrarna att under några viktiga år välja att vara hemma medan barnen är små. Båda skall tydligen till varje pris drivas ut i arbetslivet, trots att det inte finns några jobb. Verkligheten är i stället att man tvingar barnfamiljer från sina egnahem ut i ett socialbidragsberoende som kommer att belasta redan tyngda kommuner. Denna sista lilla spillra av valfrihet spolieras nu av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta pekar ju mot en socialistisk familjepolitik, snart fri från allt vad valfrihet heter. Att Socialdemokraterna står för detta är ingen överraskning, men att Centern så totalt har vänt barnfamiljerna och valfriheten ryggen är anmärkningsvärt och beklämmande. Rigmor Ahlstedt, det finns pengar! Men ni vill inte prioritera barnfamiljerna. Ni har ställt upp på individuella inkomstgränser och minskning av ytorna till förmån för ungdomsbostadsbidraget. Till det hittade ni nämligen pengar, men det drabbar barnfamiljerna. Pengarna finns - det är prioriteringar det handlar om. Jag vill understryka det. Som kristdemokratisk ledamot i bostadsutskottet har jag försökt ta initiativ till en förändring av majbeslutet om bostadsbidragen för att något lindra smärtan hos de barnfamiljer som blir värst drabbade. Men hör och häpna: Det var ett förslag inom Socialdemokraternas och Centerns egen budgetram, och fem partier var beredda att ställa upp - men inte Socialdemokraterna och Centern! Hur kan man sitta i ett utskott med huvudansvar för boendefrågorna och med öppna ögon införa de nya reglerna, trots att man erkänt hur fel beslutet egentligen blev? Det är anmärkningsvärt och oansvarigt. Det enda rimliga vore naturligtvis att de nya reglerna hamnade i papperskorgen före den 1 januari. Vi har alla fått många brev och telefonsamtal från förtvivlade familjer och ensamstående som nåtts av detta budskap när de sökt nya bidrag för bostaden under 1997. Resultatet av utskottsinitiativet blev i alla fall en skärpt skrivning i anslutning till en s-motion om att genast inleda arbetet med att se över de nya reglerna, redan innan de hunnit träda i kraft. Nu är frågan om det verkligen blir någon justering framöver. Ingen vet nämligen när den justeringen kan ske, men sannolikt blir det inte förrän sent under nästa år. Om det nu blir någon justering - det tycks ju handla om ideologi. Herr talman! Beträffande villkoren för vissa stimulansstöd pekar en kristdemokratisk motion, Bo218, enligt uppgifter från byggbranschen på att ett antal projekt som beviljats nyinvesteringsbidrag eller bostadsförbättringsstöd inte hinner avslutas före den slutdatum som gäller för respektive stöd. Det är naturligtvis olyckligt med tanke på att stöden infördes främst av arbetsmarknadspolitiska skäl. Arbetslösheten inom byggbranschen är fortfarande oacceptabelt hög. De senaste rapporterna om situationen på byggarbetsmarknaden tyder dessutom på att situationen åter håller på att förvärras. Yrkandet handlar om att ge möjlighet att flytta fram färdigställandedatumet ett år. Till sist vill jag säga några ord om bosparande. Det är vår bestämda uppfattning att bosparandet måste öka. En betydande egen insats kommer i framtiden att vara en absolut förutsättning för den som vill skaffa sig ett småhus eller en bostadsrätt. Ett eget sparande redan från ungdomen är då den bästa lösningen. Det är därför bra att den ungdomspolitiska utredningen nu skall se över ungdomsbosparandet. Genom att ge ungdomarna incitament att påbörja ett bosparande läggs också grunden för ett målinriktat sparande även efter ungdomstiden. Det är vår förhoppning att man i utredningsarbetet kommer att uppmärksamma möjligheterna till en vidareutveckling av redan befintligt ungdomsbosparande, så det även omfattar stimulanser i form av premier och kreditgarantier. Förhoppningsvis ingår även frågan om hur informationen kring bosparande kan förbättras i utredningens överväganden. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag avstår härmed från att yrka bifall till reservation nr 2, med hänsyn till att ramen för utgiftsområdet redan är fastställd och vårt eget budgetförslag således har avvisats. Däremot yrkar jag bifall till reservationerna nr 16 och 18.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men kristdemokraterna tappar ofta fattningen. Jag blir faktiskt litet förvånad. Jag förstår inte hur man kan sitta i riksdagen utan att ta ett helhetsansvar för Sveriges ekonomi. Jag förstår inte heller hur man kan försöka angripa Centerpartiet för att vi ville ge ungdomar möjligheter. Ungdomar tillhör också en familj. Vad är det för fel att ge ungdomar möjlighet att flytta hemifrån? Ungdomar måste få den chansen! Vi lyckades få in 300 00 kr så att man också kunde ge dessa ungdomar bostadsbidrag. Det skulle också vara på sin plats att tala om att ramanslaget för A 10 Bostadsbidrag är nästan 6 miljarder kronor. Ja, visst finns det pengar. Men det gäller att de pengarna fördelas rättvist och inte bara går till någon liten, prioriterad familjegrupp. Vi måste faktiskt hänga med i samhällsutvecklingen, och även kristdemokraterna får lov att göra det. Annars blir de ganska isolerade - det vill jag lova.
Herr talman! Rigmor Ahlstedt sade faktiskt i sitt inledningsanförande att vi inte hade pengar, att pengarna inte räckte. Jag påstår att vi har pengar, men vi prioriterar vad pengarna skall gå till. Faktum är att Centerpartiet har prioriterat ungdomsbostadsbidrag i stället för bostadsbidrag till barnfamiljer. Detta kan ändå ingen bestrida. Det är bara att läsa i handlingarna. Däremot har kristdemokraterna föreslagit en utvidgning av bostadsbidraget med 1 miljard 162 000 kr. Om vi hade fått igenom det hade vi säkert varit beredda att diskutera ett bostadsbidrag också för ungdomar. Naturligtvis har även ungdomar rätt att få en bra bostad och en god boendemiljö. Men Centerpartiet har ju tillsammans med Socialdemokraterna avvisat vårt förslag. Så vad betyder egentligen Rigmor Ahlstedts vackra tal?
Herr talman! Om vi skulle ha lyckats behålla bostadsbidragen precis som de var förut, hade det fordrats ytterligare 2,5 miljarder kronor till de 6 miljarderna som nu finns. Det trodde jag att kd hade upptäckt eller åtminstone begripit. Det är förvånande att man inte gjort det, och jag förstår faktiskt inte Ulf Däremot gläder det mig att Ulf Björklund äntligen erkänner att ungdomar tillhör en familj. Jag tycker också att man skall vara rättvis. Det sade vi förra gången vi diskuterade bostadsbidragen. Sänkt matmoms har faktiskt väldigt stor betydelse för barnfamiljerna. Det är inte utan att vi från Centerpartiet har drivit den frågan därför att vi tycker att alla familjer skall vara tillgodosedda när det gäller att må bra i Sverige.
Herr talman! Faktum kvarstår, Rigmor Ahlstedt. Centern har inte anvisat någar pengar till ytterligare bostadsbidrag. Därför tvingas man till denna sneda prioritering. Kristdemokraterna har ändå anslagit ytterligare över en miljard. Det är en bra bit på väg mot de 2-2,5 miljarder som kanske behövs. Dessutom är verkligheten den att den bostadspolitiska utredningen enhälligt har sagt att det vi behöver satsa våra överblivna pengar på så snart som möjligt i framtiden är att via bostadsbidrag ytterligare stärka familjer och ensamstående med barn. Det är den inriktning man vill ha, och som vi ställer upp på från Kristdemokraterna. Pengarna skall användas på det sättet när medel frigörs. Det visar sig att vi kommer att få ett överskott inom boendesektorn om fastighetsskatten finns kvar framöver. Man kan använda de pengarna till bostadsbidragen. Det är Kristdemokraternas inriktning, men tydligen inte Centerns.
Herr talman! Ni var inte alls ensamma om kritiken i våras, Ulf Björklund. Vänsterpartiet instämde, men från en litet annorlunda utgångspunkt. Det vi kritiserar främst är naturligtvis de kraftiga neddragningar som sker, som vi tycker är orättvisa och orättfärdiga. Ulf Björklund sade att vi skall kasta de nya reglerna i papperskorgen. Nej, det skall vi inte göra helt och hållet. Vi skall naturligtvis behålla den del som gäller det preliminära bidraget som avstäms mot inkomsten. Där har vi nästan halva besparingen. Det ställer naturligtvis även Vänsterpartiet upp på. Jag har kollat reglerna, Ulf Björklund. Jag kollade med min hemkommun häromdagen. Vad är det för fel på det nya systemet? Felet var inte de individuella inkomstgränserna, i första hand. Det var de övriga sammantagna effekterna när det gäller boende i villa. Det var därför jag i utskottet inte ställde upp på utskottsinitiativet utan ville veta litet mer. Jag tycker att den lösning jag har föreslagit här i riksdagens kammare i dag är mycket bättre, med utgångspunkt från vårt budgetalternativ.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Owe Hellberg. Jag sade inte att jag var ensam. Jag sade att jag nästan var ensam. När det gäller de individuella inkomstgränserna och reduceringen av ytgränserna var jag i stort sett ensam. Folkpartiet var med när det gällde ytgränserna som reducerades. När jag talar om att slänga i papperskorgen menar jag inte att vi skall kasta allt i papperskorgen. Det gör inte heller Owe Hellberg. Det nya systemet för inkomstkontroll är helt okej. Där sparar vi trots allt drygt en miljard kronor, och det tycker vi är bra. Men i papperskorgen skall förslaget om individuella inkomstgränser och även förslaget om mindre boendeytor. Det är det som är katastrofen i dag. Det finns, som Owe Hellberg mycket riktigt säger, fler saker som drabbar. En sådan är att man räknar av 3 % för villaboende på boendekostnaderna. Detta bör man också se över. Väldigt mycket av det som har hänt de senaste två åren ger tillsammans en turboeffekt. Barnfamiljer och ensamstående med barn, huvudsakligen, drabbas hårdast.

Herr talman! Vi är helt överens, Owe Hellberg. Dessa regler borde inte få träda i kraft. Man skulle ha jobbat igenom förslaget mycket bättre i ett tidigt skede. Det hade varit bättre om man i stället hade låtit de gamla reglerna när det gäller individuella inkomstgränser och boendeytornas minskning vara kvar i oförändrat skick. Då hade man kunnat titta på andra möjligheter att justera bostadsbidragen som inte skulle slå så snett och skevt mot framför allt barnfamiljer.

Herr talman! Det är klart att man ibland kan drömma om andra tider, oavsett om man talar om bostadspolitik eller något annat politikerområde. Men om man skall syssla med politik måste man naturligtvis utgå ifrån den situation som vi befinner oss i i nuet. Vi kan som politiker naturligtvis skylla ifrån oss och säga att det inte är vårt fel och att det berodde på att någon annan skötte sig illa vid något tillfälle. En sådan debatt löser inga problem för framtiden. Vi har delat upp ärendena så i Socialdemokraterna, att Britta Sundin kommer att diskutera bostadsbidragen och Juan Fonseca frågan om boendesegregationen. Låt mig börja med att ställa en liten enkel fråga till Kristdemokraterna. Det kanske finns någon på läktaren i Sveriges riksdag i dag som är ensamstående och som bor i ett hus som är byggt under de senare åren. Man vill ju avveckla räntebidragen snabbare. Det är därifrån man lyfter över pengar till bostadsbidragen. Jag har lärt mig att en stor del av Sveriges befolkning består av ensamstående människor med eget boende. Många av dem är lågavlönade. De bor i de årgångar hus som är dyra. Hur stora hyreshöjningar, i antal hundralappar per månad, vill Kristdemokraterna ge den gruppen människor? Kristdemokraterna är jultomte för vissa, men man måste tala om vilka negativa effekter som blir följden av förslaget att minska räntebidragen snabbare. Vi har under senare år varit påverkade av att boendekostnaderna har stigit. Det kan vi konstatera. Vi har haft höga räntor. Vi har haft hög inflation. Produktionskostnaderna har varit höga. Det har spekulerats. Man har längre tillbaka i tiden dragit ned på räntebidragen, vilket i sin tur har lett fram till att ca 20 % av den totala boendemarknaden har fått vidkännas kraftiga hyreshöjningar. Det är bl.a. Ulf Björklunds och hans kamraters politik som har lett fram till detta. Det var med utgångspunkt från detta som bostadsministern tillsatte en utredning. Vi måste nu försöka få en långsiktighet i bostadspolitiken, så att inte olika regeringar förändrar villkoren vid olika tillfällen, vilket drabbar människor som bor. Det är det som har skett under en lång följd av år. Människorna har inte vetat villkoren. De har inte vetat vad som gällt när de flyttat in i en bostad, eftersom vi har förändrat villkoren politiskt här i riksdagen. Den socialdemokratiska regeringen har, trots de svåra tiderna - de ser ljusare ut framöver - och trots hårda villkor lyckats att låta bli att utöka minskningarna av subventionerna. Det är naturligtvis en följd av att vi har sett att bostaden är en viktig del av människors vardag. Jag är naturligtvis glad att vi tillsammans i bostadsutredningen har funnit en bas. Vi har basen klar för oss. Sedan handlar det om politiska ambitioner, ekonomi och prioriteringar från riksdag och regering. Vilka områden skall vi satsa på? Det är klart att vi som arbetar med bostadsfrågor tycker att bostadspolitiken bör diskuteras i takt med att Sveriges ekonomi blir bättre och att det finns ett utrymme att göra någonting. Det handlar naturligtvis om prioriteringar. Dem vill vi vara med och diskutera. Självklart handlar boendet i stor utsträckning om vilka kostnader man har för att bo. Vi kan bara konstatera att vi under de senare åren har haft en hög inflation. Den har förbytts i en mycket låg inflation, vi har knappt någon alls. Vi har, tack vare den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit, ett ränteläge som är det lägsta sedan 70-talet, vilket naturligtvis också måste ha betydelse för alla de människor som skriver om lånen på sina villor och för alla de bostadsföretag som skriver om sina lån på fastigheter. Hyresgästerna som bor i flerfamiljshusen måste vara med och kunna förhandla om att man inte skall höja hyran, därför att regeringens politik har lett till att räntorna har sjunkit så dramatiskt att hyresvärdarna också måste räkna med det när man diskuterar hyresnivåer. Det blir inte, som Owe Hellberg säger, kraftiga hyreshöjningar. Jag utgår från att det finns duktiga hyresförhandlare som deltar när man förhandlar om hyror. Om inflationen är låg och räntorna faller finns det naturligtvis utrymme för att man i varje fall inte behöver höja hyrorna. Det vi diskuterar i dag är ramarna kring det som riksdagen redan tidigare har fattat beslut om. Vi diskuterar en ram på drygt 33 miljarder kronor. Det kan naturligtvis kännas frustrerande för en vänsterpopulist att hänga med i de här turerna. När vi nu har ramarna att diskutera inom är det ungefär som när Hasse Alfredsson gestaltar predikanten som talar om livet som en stor påse, som inte har något innehåll om man inte fyller den med någonting. Det är Vänsterpartiets politik. Jag nämner bara några av de saker Owe Hellberg talade om: Han pratar om missnöje. Det här är bara ett eftersnack. Orättvisor och kvalificerat nonsens. Dåliga analyser. Regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen är okunniga. Man har en dålig insikt om frågorna. Det är under all kritik. Man mörklägger. Det är en förgrämd vänsterpartist som egentligen saknar allt som handlar om alternativ. Han låtsas utifrån något slags torgmötesmodell tala om för människor att Vänsterpartiet står för någonting annat. Vad är det för något annat som Vänsterpartiet står för? Har Owe Hellberg och Vänsterpartiet föreslagit någonting när det gäller räntebidragen, utöver det som regeringen har sagt, som är avgörande för boendekostnaderna? Vad skulle Owe Hellbergs politik leda till när det gäller räntan, inflationen och påverkan på boendekostnaderna? Det är ganska enkelt att konstatera att vi har ett problem i samhället, att boendekostnader och annat är för höga. Men det hänger ihop med andra områden också. Där saknar Vänsterpartiet all slags insikt och alternativ till en politik. Man låtsas som om man har någonting. Men det är ganska tomt, precis som den där påsen utan innehåll. Låt mig också till moderaterna ställa ungefär samma fråga som jag ställde till kristdemokraterna. Man säger att man vill att räntebidragen skall minska kraftigare. Samma fråga: Med hur många hundralappar i hyreshöjningar vill moderaterna höja en normal bostadslägenhet som finns inom räntebidragssystemet, alltså ungefär 15-20 % av fastigheterna i vårt land? När det gäller de årgångar som är byggda under senare år, som har de höga kostnaderna, kan man inte säga: Men då sänker vi fastighetsskatten i stället. De fastigheter som är byggda under de senaste fem åren har inte någon fastighetsskatt, och de som byggts under de senaste tio åren har halv fastighetsskatt. Hur mycket tänker ni höja hyran, i antal hundralappar, för dem som bor i de hus som är byggda under de senaste tio åren? Herr talman! Många av de reservationer som finns i betänkandet handlar mycket om den debatt som vi skall föra framöver i remissarbetet i samband med Bostadsutredningens betänkande och är egentligen i dagens läge ganska onödiga. Därför yrkar jag avslag på de reservationer som föreligger och bifall till utskottets hemställan.